Herr talman! I det betänkande som nu behandlas förekommer bl.a. motionen 576, vari Sture Ericson och jag föreslår riksdagen att uppmana regeringen att pröva ett överförande av Laxå-Röfors järnväg till statens järnvägar. Laxå Bruk levererar årligen ca 1 600 vagnslaster mineralull, och man har beräknat behovet av järnvägstransporter från ASSI:s nya spånplattefabrik till mellan 1 000-3 000 vagnar årligen. ASSI har under de senaste åren nyinvesterat 1,5 milj.kr. i anläggningar för spårbunden utlastning. Även ESAB i Laxå nyttiggör sig Laxå-Röfors järnväg för sina järnvägstransporter. I dag måste dock huvuddelen av Laxå Bruks och ASSI:s produkter transporteras på lastbil, beroende på att banan är starkt nedsliten och därför har onödigt höga underhållskostnader. Den övre viktgränsen för järnvägsvagnar som banan tål är nu 16 ton men borde vara 20 ton för ett billigare och effektivare utnyttjande. Det är bl.a. mot den bakgrunden man enligt strikt företagsekonomiska kalkyler bedömt att lastbilstransporter blir billigare än en modernisering och upprustning av banan, vilket har beräknats kosta omkring 3 milj.kr. ASSI har förklarat sig beredd att dela driftkostnaderna men anser sig inte kunna delta i den nödvändiga investeringen. För Laxå Bruk ensamt är det på kort sikt inte lönsamt att investera i järnvägen, varför man i dag står i den situationen att man kanske redan till vintern måste lägga ned banan. Trafiken kan inte fortsätta, om inte en upprustning kommer till stånd. En nedläggning av banan skulle dessutom innebära att en mycket stor del av trafikunderlaget för Laxå station försvinner, till nackdel för både sysselsättning, skatteunderlag och trafikservice.

Från samhällsekonomiska utgångspunkter borde det vara att föredra om produkter som spånplattor och mineralull samt råvaror för dessa transporte rades längre sträckor på järnväg i stället för på lastbilar. I en sådan bedömning måste självfallet faktorer som miljöpåverkan, energihushållning och trafiksäkerhet tas med. Redan i nuläget är bedömningen den att trafikintensiteten på vägen från ASSI och Laxå Bruk genom Röfors och Laxå tätorter är för stor och att det från både trafiksäkerhetssynpunkt och miljösynpunkt är olämpligt med så mycket tunga transporter genom tättbebyggda samhällen. Det kan inte vara rimligt att här öka lastbilstransporterna med gods som motsvarar drygt 2 000 järnvägsvagnar. Det var vad man under 1977 transporterade på järnvägen. Om spåret rustas upp så att vagnarna kan lastas fulla, blir antalet troligen väsentligt större. Jag kan inte i utskottsbetänkandet någonstans finna att man ens brytt sig om att kommentera, ännu mindre försöka förstå, de brådskande problem som vi redovisat i motionen. Situationen för Laxå-Röfors järnväg och därmed för hela transportproblematiken från ASSI och Laxå Bruk är akut, och kravet i motionen är i högsta grad befogat. Herr talman! Att ett statligt ägt stickspår bör skötas av SJ, förefaller tämligen självklart för en lekman. När spåret inte längre är funktionsdugligt, har de två statliga företag som berörs inget annat val än att helt övergå till lastbilstransporter. Deras produkter är dock mycket väl lämpade att transporteras per järnväg. Trafikutskottets passiva hänvisning till pågående utredningsarbete gör det inte mindre tvingande för företagen i Röfors, Laxå kommun och förhoppningsvis också för SJ att snarast ta itu med de praktiska frågor motionen handlar om. Herr talman! Jag har insett det utsiktslösa i att i dag få kammarens bifall till motionen och har därför inget yrkande.

Herr talman! Motion 1234 avser upprustning av bandelen Boden-Morjärv-Karungi-Haparanda. Vad vi motionärer föreslagit är i första hand en utredning av kostnader m.m. för en upprustning av nämnda bandel. Vi har i motionen framfört starka skäl för en sådan utredning. Bandelen Boden-Haparanda är med tanke på nutida krav svagt konstruerad och underhållet starkt eftersatt. Därav följer låga hastigheter och långa restider. Detta är i och för sig inte anledning nog att pröva frågan om en upprustning. I vårt avlånga land har vi tyvärr många bandelar i miserabelt skick. Det som bör ge bandelen Boden-Haparanda en särställning är ytterligare tre skäl. För det första förmedlar Haparandabanan internationell trafik. Den utgör en del av en internationell trafikled. För det andra tenderar denna internationella trafik att öka över Haparanda-Torneå. Och för det tredje slutligen har på finsk sida banan fram till riksgränsen i Torneå rustats upp för tung och snabb trafik. För transporter från och genom Finland utgör bandelen Haparanda-Boden redan nu en flaskhals. Förutom de mera allmängiltiga skälen för upprustning av den enda bandel, som förmedlar trafik och transporter vid vår östra landgräns, vill jag kortfattat utveckla ytterligare anledningar, som med fog kan anföras. En upprustning av bandelen till samma standard som stambanan skulle utgöra ett meningsfullt beredskapsarbete — i synnerhet i den lågkonjunktur vi nu befinner oss, när våra egna produktionsresurser underutnyttjas, våra egna produktionsfaktorer inte sätts i arbete. Det skulle ge många värdefulla arbetstillfällen även för ungdomar i en bygd, som i högsta grad drabbats av arbetslöshet. Det skulle vara framåtsyftande och förstärka nödvändig infrastruktur för regionalpolitiska satsningar i östra Norrbotten. Sådana satsningar gjordes under den socialdemokratiska regeringens tid i form av exempelvis storarbetsplatser och husbyggnadsföretag. I samband med planering för metallurgisk utbyggnad i Luleå tillsatte förre arbetsmarknadsministern Bengtsson vid en sysselsättningskonferens i Övertorneå en särskild Tornedalsgrupp för att utreda legotillverkning i Tornedalen. I och med det borgerliga maktövertagandet annullerades båda dessa utvecklingsprojekt. Som jag nämnde förmedlas över Torneå-Haparanda transporter som ökar i takt med växande nordisk handel. Härtill kommer — och det är viktigt — den ökade handeln mellan öst och väst. Matrecoaffären var bara ett exempel på att ryssarna har intresse av öst-västlig handel. Genom Per Peterssons agerande och regeringens handläggning av den frågan har ett hundratal arbetstillfällen i Norrbotten försvunnit. Under det nu pågående riksdagsåret har en manstark delegation från industridepartementet jämte företagarrepresentanter besökt Sovjet och haft överläggningar om utökad handel. Den enda spårbundna förbindelsen med Sovjet går över Haparanda. Spårvidderna är visserligen olika i Sverige å ena sidan och i Finland och Sovjet å andra sidan. Men när järnvägsspåren ligger sida vid sida är själva omlastningen en enkel procedur. Mycket tyder på att den öst-västliga handeln kommer att kraftigt öka. Spårbundna transporter erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ i fråga om kostnader nu och särskilt framöver. Att lasta om gods i svenska och finska hamnar från och till bil eller järnväg förefaller knappast realistiskt. När det gäller turism är vi redan nu på väg mot en normalisering på Nordkalotten. Hitintills har svenskar och finnar, folk från väst ensidigt turistat i Sovjet, men det väldiga ryska riket kan ju inte hållas hermetiskt tillslutet hur länge som helst. Ryssarna har också uttalat intresse för och kommit i gång med såväl kulturellt som idrottsligt utbyte. Som jag inledningsvis nämnde har man på finsk sida under senare år rustat upp sin järnväg fram till svensk-finska riksgränsen i Torneå. Utskottsmajoriteten borde ha kostat på sig den gesten att åtminstone låta undersöka kostnaderna för en sådan upprustning av vår järnväg, som finnarna på sin sida redan låtit utföra. Från finskt industrihåll har önskemål uttalats att kunna öka godstransporterna runt Bottenviken framför allt av tyngre gods till bestämmelseorter i Skandinavien och på den europeiska kontinenten. Nu medger Haparandabanan inte dessa transporter på grund av banans svaga konstruktion. Som det nu är utvecklas bandelen Haparanda-Boden mer och mer till att bli en flaskhals för såväl godstransporter som turism. ”Det nordiska samarbetet skall vidareutvecklas.” Denna deklaration gjorde den borgerliga regeringen i sin regeringsförklaring när den tillträdde. I den här frågan har borgerligheten haft ett ypperligt tillfälle att visa konkret vilja även till nordiskt samarbete så att talet om nordiskt samarbete, regionala insatser, hade blivit handling och inte bara ord. Det är min förhoppning att kommunikationsministern framdeles vill beakta dessa synpunkter. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen Lå

Herr talman! Från Kronobergsbänken har vi under några år gjort framställningar motionsledes om att flygplatsen i Växjö skall få status som statlig primärflygplats. Det skulle i så fall medföra att Växjö skulle få de investeringsoch driftbidrag som utgår till sådana flygplatser. Vi har motionerat ensamma ibland, men vi har också avlämnat motioner gemensamt med våra kolleger i Kristianstads och Kopparbergs län, eftersom flygplatserna i Kristanstad och Borlänge också står och klappar på dörren och vill ha status som primärflygplats. Jag tror att man också i Kramfors anser sin flygplats vara berättigad till denna ställning. påstår bestämt att med den resandefrekvens vi har vid flygplatsen i Växjö bör den väl uppfylla kriterierna för statlig primärflygplats. Flygplatsen invigdes 1975 och hade det året ett antal av 14 608 ankommande och avresande passagerare. 1976 var motsvarande siffra 26 695 och för 1977 var resandefrekvensen uppe i 51 500. För de månader som gått 1978 har trenden fortfarande varit uppåtgående. Det kommer att bli en ökning även under detta år. Det har alltså hela tiden varit en enastående god utveckling. Vi kronobergare är naturligtvis glada över att vår flygplats fått ett sådant gensvar. Den är en tillgång för bygd och näringsliv, men den är också, anser vi, en tillgång för samhället i stort. Men att driva flygplatser i dag är trots en god resandefrekvens en kostnadskrävande verksamhet. Det hör till undantagen att det går med vinst. Vi finner det otillfredsställande att Kronobergs läns invånare via skattsedeln, alltså statsskatten, får finansiera andra flygplatser i landet som har status som primärflygplats men att ej några medel kommer Växjö flygplats till del. Detta trots att flygintensiteten på länets Nygplats har sådan omfattning att den med bred marginal klarar primärflygplatskraven, enligt vårt sätt att se. Kronobergs läns invånare får däremot genom landstingsoch kommunalskatten vara och med och bidra till driftkostnaderna vid sin flygplats. Vid de tillfällen då vi kronobergare tidigare har motionerat i detta ärende har utskottet uttalat sig positivt. Man har hänvisat till den trafikpolitiska utredningen och anfört att de här spörsmålen bör tas upp i det sammanhanget. Vidare har man anfört att de i motionerna upptagna principfrågorna övervägts inom luftfartsverket och att detta verk i skrivelse till regeringen i januari 1975 framhållit att en översyn bör ske av gällande riktlinjer för inrättandet av statliga primärflygplatser. Utskottet har tidigare funnit det angeläget att förslag härom snarast föreläggs riksdagen. Även i år förutsätter utskottet att regeringen snarast verkställer den tidigare begärda prövningen, och man hänvisar till den från regeringens sida aviserade utredningen om flygplatssystemets roll i en samordnad trafikpolitik. Den skall se över lokaliseringen av de svenska flygplatserna för inrikesflyget, men den skall också studera frågan om finansieringsfördelningen mellan stat och kommun. Jag hoppas liksom utskottet att utredningsarbetet vedrivs med skyndsamhet. Man fick vissa förhoppningar om att så skall ske då kommunikationsminister Turesson i går kväll framförde att han väntar sig mycket av den utvärdering som skall göras. Jag vill framför allt understryka nödvändigheten av att förslag läggs fram snart. Det gäller inte bara Växjö, utan tre fyra flygplatser till i landet bör komma i fråga som primärflygplats. Vi har också i motioner framfört önskemål om att, under tiden som utredningsarbetet pågår, någon form av statsbidrag skulle införas. Utskottet har inte velat vara med om det. Man skulle också kunna tänka sig — det har vi inte sagt i motionen men det vore inte omöjligt — att ge någon form av lån till de här flygplatserna under den tid då utredning pågår. Jag vet att flygplatsbolaget nere i Växjö haft sådana önskemål. Vi får vänta och se vad som sker. Jag hoppas att utredningen blir färdig snarast. Vi känner oss manade att komma igen om resultatet skulle dröja.

Herr talman! I motionen 1977/78:1219 tar vi socialdemokrater på Dalabänken upp frågan om en upprustning av Västerdalsbanan. Underhållet av banan anser jag vara kraftigt eftersatt. Västerdalsbanan är en av de ersättningsberättigade bandelar där transportstandarden successivt har sänkts på grund av bristande underhåll och indragning av tjänster. Underhållet har varit sådant att risk — som jag ser det — måste föreligga för hastighetsnedsättningar. Trots att servicen försämrats efter banan har resandet ökat. Som exempel kan nämnas att statistiken visar att antalet resande mellan 1973 och 1976 ökade med ca 50 96. Västerdalsbanan får bedömas som en av de ersättningsberättigade bandelar som har goda förutsättningar att utvecklas gynnsamt. Satsningen på turismen i vår södra fjällvärld, som förefaller att få en allt större omfattning, kommer med all säkerhet att medföra ett ökat resande. Blir planerade satsningar i våra södra fjällområden verklighet — vilket de med säkerhet gör — kommer antalet besökare till fjällområdet att öka lavinartat. Den satsning som skett på industrin i Västerdalarna kräver också tillgång till goda kommunikationer. De virkestransporter som sker och som det föreligger långtidskontrakt på garanterar bandelen god beläggning. 1974 bemötte SJ beräkningarna av länsstyrelsen i Kopparbergs län att Västerdalsbanan är samhällsekonomiskt lönsam. SJ beräknade då att en upprustning av bandelen skulle kosta 105 milj.kr. För denna summa skulle man få en standard motsvarande en mycket hög affärsbanestandard. Befolkningen i Västerdalarna är dock mycket tacksam om bandelen kommer att bestå och om en successiv upprustning till en hastighetsstandard av 90-110 km/tim. genomförs. En sådan upprustning skulle givetvis bli betydligt billigare. Mest akut är upprustningen av bandelen Vansbro-Malung, där standarden är betydligt lägre än på resterande del. Då stora regionalpolitiska medel satsats i hela Västerdalarna och i än högre grad kan komma att satsas i området och speciellt i fjällområdet, är det naturligt att särskilda regionalpolitiska medel anvisas för upprustning av Västerdalsbanan. Samtidigt som SJ saknar medel att rusta upp Västerdalsbanan finns i området en arbetslöshet som varje år medför att stora statliga bidrag satsas på olika former av beredskapsarbete. Upprustningen av Västerdalsbanan torde till vissa delar kunna genomföras som beredskapsarbete. Jag anser det nödvändigt att Västerdalsbanan får en rejäl upprustning. Nu under en period när det råder arbetslöshet och stora satsningar görs på beredskapsarbeten borde insatser också kunna göras för att rusta upp Västerdalsbanan. Herr talman! Jag yrkar i dag inte bifall till motionen 1219 men ämnar senare återkomma. Jag vill passa på att understryka det nödvändiga i vad som sägs i det särskilda yttrande som är fogat till utskottsbetänkandet. Jag hoppas att investeringar i svenska motorvagnar kommer till stånd, och det omedelbart. Avslutningsvis vill jag uttrycka förhoppningen att några genomgripande förändringar i SJ:s organisation och trafikuppgifter inte skall företas förrän i första hand de aviserade förslagen om den framtida trafikpolitiken kommit och beslut om dessa fattats av riksdagen. Den av SJ planerade omorganisationen av styckegodstrafiken bör, anser jag, under inga förhållanden få ske förrän förslag om ny trafikpolitik kommit och beslut fattats. Jag vill till sist i det sammanhanget helt instämma i de synpunkter på styckegodstrafiken som Elvy Nilsson nyss framförde från kammarens talarstol. Jag hoppas att kammaren ställer sig bakom vad som framförts i reservationen 4 till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Statens järnvägar omfattas med ett stort intresse av hela svenska folket och även av riksdagsledamöterna. Det är något av vars och ens angelägenhet. Det visar inte minst det stora antalet motioner — 72 stycken om jag räknat rätt — som behandlas i detta betänkande. Jag vill här ta upp några av de problem som jag och mina medmotionärer redovisat i motionerna 1977 78:580. Den sistnämnda motionen, nr 580, som handlar om handikappanpassad kollektivtrafik, har utskottet avstyrkt med motiveringen att utformningen av de 150 nya vagnarna i viss mån har förbättrats genom att insteget har förändrats. Det är en detalj i vagnarnas utformning som gör det lättare för de handikappade att komma av och på vagnarna. Men i övrigt borde mycket mer kunna göras redan på ritbordet eller innan vagnarna färdigställts. En grundläggande samhällsfråga är att på olika sätt anpassa vår miljö för att lösa de handikappades problem i olika situationer. Samhällets utveckling måste styras för att möjliggöra för människor med olika fysiska och psykiska förutsättningar att fungera på ett så bra sätt som möjligt. Ofta är det faktiskt på grund av samhällets dåliga funktion och serviceutbud som många människor får finna sig i en på olika sätt begränsad tillvaro. I avvaktan på att den proposition kan framläggas där HAKO-utredningens intentioner och förslag innefattas bör punktinsatser i form av förbättringar och anpassning av t.ex. de 150 nya järnvägsvagnar som beställts på Kalmar Verkstad kunna genomföras. Detta medför också ett väl fungerande transportsystem för hela folket. En tillfredsställande lösning av de handikappades problem när det gäller kollektivtrafiken innebär de bästa alternativen för de icke handikappade, vilket inte är förvånande. SJ:s nya järnvägsvagnar har debatterats mycket grundligt i riksdagen vid flera tillfällen, i massmedia och inte minst inom alla handikapporganisationerna. Den stora uppståndelsen kring de beställda järnvägsvagnarna visar med vilket intresse man följer statens järnvägars trafikpolitik. År 1974 omfattade SJ:s personvagnspark ca 1 100 sittvagnar, och därför är en beställning av 150 nya järnvägsvagnar en omfattande nyanskaffning, som skall användas i många år framåt. Mot bakgrund av detta är det svårt att förstå nödvändigheten av att på 100 m tåg stuva in 333 passagerare i stället för som nu är fallet 290 passagerare eller — om man räknar per vagn — 88 passagerare i stället för som nu 62 passagerare. Det synes vara ett grundfel i SJ:s bedömning att man tror att ju fler passagerare man kan packa in i vagnarna, desto lönsammare blir trafiken. SJ har intentionen att försöka göra järnvägsvagnarna till flygkabiner på spår och därmed bli mer konkurrenskraftigt. Men det är en felaktig bedömning. Man måste däremot satsa på komfort i form av utrymme för sittplatser, garderob och resgods. Då löser sig också några av de handikappades problem utan framtagande av specialvagnar, som blir en särlösning, vilken ingen efterfrågar eller önskar. Fixeringen vid fastsättning av rullstolar i golvet har gjort frågan om handikappanpassade järnvägar mer krånglig än den egentligen är. Det finns i vårt land en grupp människor som är storväxta, alltså över normallängd. Dessa har genom sin intresseförening uppmärksammat vilka olägenheter de nya SJ-vagnarna skulle medföra för dem. Långa människor skall inte behöva avstå från att åka tåg för att SJ för en bakåtsträvande trafikpolitik. Det borde i stället ha varit helt självklart att vid beställningen av de 150 nya personvagnarna se till att dessa skulle utformas med beaktande av alla krav på handikapptillgänglighet. Några förbättringar kan konstateras om man jämför med nuvarande vagnar, detta med avseende på insteg och dörrbredd, men tyvärr är även försämringar att notera. Det är från säkerhetssynpunkt nödvändigt och från komfortsynpunkt även värdefullt med två dörrar på de nya vagnarna. Toaletterna måste utformas så att en rullstol kan köras in, och bredden mellan stolsraderna måste göra det möjligt att komma fram med rullstol. Förslaget att bygga specialvagnar för rullstolsbundna, som skall sättas in på någon tur per dag på sträckan Stockholm-Göteborg eller Stockholm-Malmö, är otillfredsställande. Skall handikappade personer inte själva få välja sina resmål? Det finns bortåt 800 000 människor med någon form av rörelsehinder, därav ca 30 000 rullstolsbundna. För alla dessa är inte bara dagens SJ vagnar svåråtkomliga, för att inte säga otillgängliga, utan samma dåliga anpassning till de handikappades behov får även de 150 nya vagnarna om inte en förändring av dessa sker. Det måste vara mer ekonomiskt att vidta omarbetet på ritbordet än att sedan bygga om vagnarna, eftersom den första vagnen beräknas vara leveransklar år 1979 och slutleveransen av alla 150 vagnarna beräknas ske först år 1984. För de handikappade är integrering inom alla områden det vi måste sträva efter. Detta gäller för samhällets alla funktioner, arbete, skola, kultur m.m. Hur kan då ett statligt verk direkt få motarbeta den målsättning som alla är överens om och undandra SJ:s trafikpolitik ett sådant mål? Trots knappa resurser måste vi kunna prioritera en utveckling av ett handikappanpassat transportsystem inom alla områden av trafiken. Det skulle inte bara innebära möjligheter för nya produkter, som kan främja vår export, utan även vara av betydelse för den stora gruppen av handikappade, äldre och småbarnsföräldrar. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att klara sig upp på ett tåg med småbarn, vagn och väska. Många äldre personer har besvär med de höga trappstegen, och det blir inte lättare om man dessutom skall släpa på en tung resväska. Men i SJ:s trafikpolitik är det inte meningen att man skall pollettera resgodset, eftersom det kostar 25 kr. för en resväska. I väntan på ett förslag om en målinriktad handikappanpassad trafikpolitik kan man för att underlätta för svårt handikappade personer att åka tåg bereda dessa plats i förstaklassvagnarna för biljettpriset i andra klass. Förstaklassvagnarna är rymligare, och ofta finns det fler lediga platser där att tillgå. Med bättre service redan på järnvägsstationerna i form av breda ingångsdörrar, rullramper, handikappvänliga toaletter och telefonkiosker är det möjligt att på sikt göra också stationerna handikappvänliga. Detta kan göras utan alltför stora ekonomiska insatser. När det gäller bussarna har Volvo utvecklat en buss som stannar vid förhöjda plattformar, och med de övriga förändringar som det projektet medför skulle många rörelsehindrade kunna klara sina lokalresor. Det innebär sittriktiga säten, mjuk inbromsning och start samt plats för rullstol. Vid nybeställning av bussar borde dessa i så hög grad som det är möjligt göras handikappvänliga. Om man inte så snart som vore önskvärt kan genomföra HAKO utredningens alla förslag, är det möjligt att med nyoch ombyggnad av kollektiva transportmedel inom alla områden — tåg, buss, tunnelbana, flyg och fartyg — förverkliga så mycket som är ekonomiskt möjligt och praktiskt genomförbart. I motionen 767 tar Elver Jonsson och jag upp samordningen mellan postverket och SJ i kommunikationshänseende samt den spårbundna trafiken, vilken bör kunna ta en större del av styckegodstrafiken. Utskottet anser att en bättre samordning bör eftersträvas, och detta har redan 1975 års riksdag framhållit. Det är min förhoppning att något konstruktivt snart kan ske. Det kan inte vara rimligt att postens bilar kör jämsides med SJ:s tåg på längre sträckor i vårt land. Indragningar av tåg och förändringar i tidtabellen har inte befrämjat möjligheterna till samordning mellan postverket och SJ i transporthänseende. Därför har SJ:s trafikpolitik kommit att innebära att postverket i allt större utsträckning har landsvägsburna biltransporter. Det kan inte vara förenligt med en satsning på miljövänlig och energisnål trafik. Två statliga företag som borde ha många gemensamma intressen arbetar vart och ett för sig utan att ta tillräcklig hänsyn till varandras funktioner och behov. Till omkring 1950-talets mitt använde sig postverket nästan uteslutande av järnvägarna för befordran av post. I Norrland hade postverket, och har kanske i viss mån fortfarande, egna busslinjer som skötte trafiken på orter som inte var belägna vid järnvägen. Under 1950-talet började posten också att alltmer utnyttja flyget för att få en snabbare postgång. 1963 års trafikpolitiska beslut, som fick till följd att många järnvägslinjer drogs in, medförde att postverket i större utsträckning fick övergå till andra transportmedel, och år 1968 lades en stor del av postbefordran över på landsväg och flyg. Troligen har vinster gjorts av SJ vid indragningar av järnvägslinjer, men de har fått betalas av postverket. Denna omfördelning av kostnaderna är knappast ändamålsenlig eller försvarlig. Nu verkar det vara vattentäta skott mellan de statliga verken, för även där det finns parallella tåglägenheter används i stor utsträckning landsvägsoch flygtransporter i stället för tåg. En utredning sysslar sedan 1975 med hur man skall samordna resurserna för posten och SJ genom att anpassa SJ:s taxesystem tillen del av paketgodset som kan fraktas på SJ. Kanske har energiproblemen idagens Sverige väckt en bred insikt om behovet av en annan syn på samordningsfrågorna. Det är inte det ena eller det andra statliga verkets ensak hur vi skall tackla vår miljö och trafiksäkerhet, inte heller hur vi skall använda våra energitillgångar på ett sätt som medför en god miljö och därmed en på sikt ekonomisk transportoch trafikpolitik. Rolf Sellgren har i sitt anförande tagit upp många av de frågor som i motionen 767 anförs angående styckegodstrafiken. Därför tänker jag inte uppehålla mig vid de problemen igen. Låt mig bara ännu en gång framföra en liten undran: Måste det kosta 25 kr. att pollettera en resväska? Man ser i alltför stor utsträckning människor släpa på resgods som de egentligen inte orkar med. SJ borde driva en offensiv, marknadsmässig trafikpolitik, som kunde konkurrera med biltrafiken när det gäller transporter. Men för man en politik som betyder försämrad service och dyrare fraktkostnader, måste man stå inför faktum att ingen vill eller kan utnyttja SJ:s tjänster. Både godsoch persontrafiken på järnväg kommer även i framtiden att spela en betydande roll. Det är inte minst från miljösynpunkt, av trafiksäkerhetsskäl och från energiaspekter viktigt att den rälsbundna trafiken på alla sätt stimuleras. Herr talman! När jag i går följde den här debatten, hörde jag vid många tillfällen från socialdemokratiskt håll att den nya regeringen hanterar kollektivtrafiken på ett väldigt dåligt sätt. Jag har en stilla undran: Har det inte gått att under 44 år se till att vi fått en bättre handikappanpassad kollektivtrafik? Det måste ju ha funnits handikappade under alla dessa år. Det har gått en väldigt lång tid med socialdemokratiskt maktinnehav då det inte har gjorts insatser på kollektivtrafikens område. Herr talman! Jag har inte något yrkande, mot ett enigt utskott, om bifall till mina motioner. Men jag hyser en stor förhoppning om att vad jag och mina medmotionärer har framfört i motionerna 580 och 767 kommer att beaktas i den trafikpolitiska proposition som kommer att framläggas.

Herr talman! Det står givetvis utskottets ordförande fritt att skala bort vad han vill av mitt anförande. Jag tycker dock att den kritik är berättigad som jag framförde mot att det under 44 år inte har gjorts någonting inom kollektivtrafiken när det gäller de handikappade. Det är orimligt att begära att det skall kunna hända någonting på två år. Det kommer en proposition, och jag anser att det är väldigt viktigt att HAKO-utredningens intentioner kommer att genomföras. Jag tror att vi alla i kammaren gemensamt har den uppfattningen att de skall genomföras så fort vi kan. Men råskället — jag tillåter mig använda det uttrycket — på den nya regeringen inom alla områden när det gäller de handikappade är orimligt. Handikapporganisationerna har fått sitt anslag ökat från 5,5 miljoner under socialdemokraternas regeringsinnehav till nu 18,5 miljoner. Likväl säger man att den nya regeringen är handikappfientlig. Sådant är felaktigt, och det kan de handikappade räkna ut själva. De vet skillnaden mellan 5,5 miljoner och 18,5 miljoner. De vet också att vi kommer att genomföra vad HAKO utredningen har föreslagit så fort det finns möjlighet till det. Det kan herr Nr 147 Mellqvist vara övertygad om.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

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana herr Mellqvist att höra på vad man säger och inte syssla med sin egen retorik. Jag har inte sagt att ingenting har hänt, men det har inte hänt så speciellt mycket inom den handikappanpassade kollektivtrafiken under de 44 åren. Det kan väl herr Mellqvist ändå inte säga att det har gjort? De handikappade har inte haft stora möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken. Jag har inte sagt att det skall ske några storverk. Jag har däremot sagt att jag tror att vi har samma uppfattning om att det måste göras någonting så fort möjligheter föreligger, så fort de ekonomiska förutsättningarna är för handen, och detta utgår jag från att vi alla är överens om. Någonting annat har jag inte sagt.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande 1977/78:18 har en av mig väckt motion behandlats — det är motionen 762 om skyltning på vissa s.k. rälsbussar rörande linjesträckningen. Det är ju så att flera järnvägssträckor i vårt land f.n. trafikeras med rälsbussar. Dessa har vanligen en mycket sparsam bemanning, oftast endast tågförare och ej någon särskild konduktör. På flera linjer, främst lokala sådana, är dessutom järnvägsstationerna numera inte bemannade eller bemannade endast viss tid under dagen. Detta sammantaget medför att resenärerna för sin information är hänvisade uteslutande till kommunikationstabellen och då ofta till särtryck av tabellen för ifrågavarande linje. Många resenärer känner sig, av de skäl jag nu redovisat, vilsna och rådvilla när det gäller avgångstider etc. Problemen är rälsbussarna, vilka ej medför konduktör eller är utrustade med högtalaranläggning. På dessa tåg kan det många gånger vara svårt för resenärerna att veta var de befinner sig under resan, vilken station som är den nästa osv. Ett enkelt sätt att underlätta för resenärerna att veta var de i tid och rum 19 befinner sig och underlätta arrangemang för avstigande vore att förse ifrågavarande tåg med en enkel och överskådlig skyltning. Sådan skyltning kan t.ex. vara en översiktstablå, lik den Stockholms spårvägar har i tunneltågen, där stationerna är angivna utefter en rät linje. Det är en anspråkslös begäran jag här framför, men den är av stor betydelse. Särskilt för gamla och handikappade resenärer skulle en sådan åtgärd vara till stor hjälp. Vi försöker att på alla områden i vårt samhälle underlätta för dessa människor. Jag hänvisar till vad utskottet anför, att den kollektiva trafiken bör göras mera attraktiv och bättre anpassad till trafikanternas önskemål. Trots den målsättningen har utskottet lämnat min motion utan åtgärd, vilket jag tycker är förvånansvärt. Herr talman! Mot ett enigt utskott har jag inget yrkande, men jag tänker återkomma i ett annat sammanhang i denna fråga.

Herr talman! Mitt anförande kommer i huvudsak att ägnas åt synpunkter på en kommande trafikpolitisk proposition. En sådan kommer att spänna över ett brett fält om alla liggande utredningar skall betas av. Det är inte möjligt att nu anlägga synpunkter på alla utredningarna. Jag kommer att koncentrera mig på vad jag vill kalla tätortstrafiken. Först emellertid något om utskottets behandling av några motioner jag har väckt. Jag börjar med motionen 1977 78:92 om åtgärder för att förbättra lokal och regional kollektiv persontrafik. Min motion har dock anknytning till båda propositionerna. Nu finner jag ändå en skrivning i utskottsbetänkandet nr 18, som vi nu behandlar, som nära anknyter till min motion, nämligen den mening på s. 22i betänkandet som lyder: ”I anslutning härtill må även framhållas att utskottet ser det som synnerligen viktigt att planeringsoch verkställighetsansvaret samordnas.” Detta kan inte betyda annat än att den regionala trafikplanering som kommer att bedrivas, i vart fall i regioner med regionala kollektivtrafikföretag, kommer att knytas till de huvudmän som står för denna kollektivtrafik. Jag är självfallet inte främmande för att det behövs en regional trafikplanering, både vad gäller persontrafik och vad gäller gods. Däremot är jag motståndare till att en samordnande regional trafikplanering i framtiden utvecklas hos länsstyrelserna. Det finns flera anledningar till detta. En är tesen att den som har det politiska och ekonomiska ansvaret för planeringens genomförande också skall ha planeringsinstrumenten och beslutanderätten. Det är just detta utskottet nu enhälligt sagt. Detta gläder mig, och jag ser det som en framgång. Underligt nog kan man ibland få höra motsatsen. Propositionen t.ex. var något oklar på denna punkt, men jag tolkar utskottets enhälliga uttalande som ett klarläggande av var planeringsansvaret i princip skall läggas. En annan anledning till min ståndpunkt är frågan om hur ansvar och befogenhet på sikt rent principiellt skall fördelas mellan länsstyrelse och landsting — eller andra kommunala organ på regionnivå. Enligt länsdemokratins principer skall länsstyrelserna inte ha något principiellt regionalt planeringsansvar. Länsstyrelserna skall vara ett myndighetsutövande organ under regeringen. Länsstyrelserna behövs alltså för rättsvårdande uppgifter, för att övervaka den lagenliga behandlingen av planer i kommuner och landsting samt för att övervaka att riksintressena beaktas i planering m.m., oberoende av på vilken nivå planeringen utförs. Planeringen som sådan skall däremot så långt möjligt knytas till en i den representativa demokratin vilande kommunal självstyrelse även på länsnivån. Det som gäller om kommunal planering med krav på insyn, inflytande, kontroll och ansvar bör också gälla för regional verksamhet och planering. Så några ord om min motion 1977/78:774 om möjligheter för kommunerna att i tätorter genom färdavgifter begränsa privatbilismen. Min motion avstyrks med hänvisning till den prövning som skall ske med anledning av den trafikpolitiska utredningens förslag . Jag har med tillfredsställelse noterat att man i nämnda utredning tagit upp frågor om särskilda avgiftssystem för trafikstyrning i tätorter. Tillfredsställelsen blir ännu större när jag förstått att utredarna ser positivt på system med färdavgifter. Man skriver t.ex. att ”System av denna typ har stora potentiella möjligheter att vara bra instrument för styrning av biltrafiken”. Man konstaterar att tullplatser inte är ett absolut krav i ett system, där infart i ett område avgiftsbeläggs. Möjligheter till tidigare köp av kuponger osv. kan innebära att det endast är kontrollen som behöver ske vid infarten. Utredningen konstaterar att för Sveriges del torde avgiftssystem av berörd typ endast kunna bli aktuella i de större tätorterna. Vad beträffar Stockholmsregionen pågår nu ett utredningsarbete inom Stockholms kommun och landsting för att undersöka förutsättningarna för ett tullsystem, och en första etapp i detta arbete avses komma att redovisas under 1978. För min del vill jag framhålla vikten av att regeringen inte fördröjer en lagstiftning som gör det möjligt att införa färdavgifter. Det vore olyckligt om man skulle invänta slutliga ställningstaganden hos kommunerna, innan arbete med erforderlig lagstiftning kommer i gång. Arbetet bör ske parallellt. Hinder på detta område måste kunna undanröjas. Besluten om praktiska försök åvilar ju sedan kommunerna. Jag kan verkligen inte förstå varför det bara skall vara tillåtet att ta ut avgifter vid parkering, dvs. när bilarna står stilla. Då gör de ju den minsta skadan. Principiellt sett handlar det ju om avgift som avgift. Avgiftsfrågor har tidigare i denna debatt varit uppe till livlig diskussion, nämligen i samband med tullvägar, dvs. ett avgiftssystem för att finansiera vägar, broar osv. Jag finner det angeläget att understryka skillnaderna mellan sådana avgifter och avgifter som används i tätorterna i trafikstyrande syfte. Det är alltså här fråga om två helt olika utgångspunkter. Jag har inte ställt mig bakom förslag om avgifter för finansiering av vägar. Så till frågorna om tätortstrafiken i övrigt. Jag har redan behandlat en viktig del i ett paket för en bättre tätortstrafik, nämligen frågan om färdavgiftssystem som styrmedel. Men sådana system kan som sagt bara bli aktuella i större tätorter. En rad andra förslag bör därför övervägas för att få en bättre tingens ordning när det gäller trafiken i tätorterna. Jag har allmänt en känsla av att man tidigare i viktiga trafikpolitiska beslut inte tillräckligt tagit hänsyn till skillnaderna mellan tätortstrafik och landsbygdstrafik. Landsbygdens trafikproblem måste ofta lösas på andra sätt än tätorternas, både när det gäller systemens uppbyggnad och när det gäller servicenivån. De större tätorterna är inte byggda för den trafikbelastning som i dag tynger dem, trots att man under 1960 och 1970-talen på många håll rev och byggde om stadsdelar för att i efterhand försöka anpassa bebyggelsen efter trafikens, särskilt privatbilismens, nya krav. Privatbilarna utgör den utan jämförelse största belastningen när det gäller såväl utrymmesbehov som luftföroreningar, buller och olycksrisker. Många av dessa negativa effekter har nu blivit så allvarliga att det bör vara självklart att man genomgående prioriterar den kollektiva trafiken i tätorterna liksom att man styr över en del av resorna med bil till kollektiva färdmedel, gång eller cykel. Problemen för förorterna och de mindre tätorterna ligger ofta i att man i den nyare bebyggelsen, trots att möjligheter funnits, inte samplanerat trafiklösningar och bebyggelse i tillräcklig grad. De nya bostadsområden som nu växer upp är oftast mycket dåligt planerade för kollektiv trafik. Den planeras in i efterhand och blir då dyrbar och dålig för de boende, och den får därför från starten ett dåligt trafikunderlag. Många boende väljer bil för alla sina transporter redan från början, medan andra, som har bil men hellre åker kollektivt, efter hand tröttnar på den dåliga servicen och övergår till bil. Dessutom är många bostadsområden — ja, hela kommuner ibland — arbetsplatsfattiga. Närhet mellan olika funktioner, även service, är ju en förutsättning för att man skall kunna minska behovet av trafik över huvud taget. Planeringsfrågorna ligger i huvudsak hos kommunerna. Staten kan dock på olika sätt stimulera planeringen åt de håll man finner lämpligt. Det är nu hög tid att tätortstrafikens speciella problem och förutsättningar särskilt uppmärksammas. En lång rad styrmedel måste tillföras för att biltrafiken skall kunna begränsas, t.ex. genom att föra över resor till kollektivtrafiken, öka andelen cyklande och omfördela biltrafiken i vissa fall. Jag skall inte gå in på alla de förbättringar som bör införas. Låt mig konstatera att stora förbättringar kan ske genom insatser för förändrad organisation, friare ansvar för statsbidragens användning, lagstiftning och ändrade skatteoch avdragsregler, dvs. det är inte bara fråga om nya friska pengar, även om de också vore mer än välkomna. Över huvud taget bör kollektivtrafikutredningens, KOLT:s, förslag noga beaktas i den kommande trafikpolitiska propositionen. Herr talman!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

Herr talman! Jag vill något kommentera motionen 1248, som är undertecknad av mig och fem andra centerpartister och där det hemställs att riksdagen hos regeringen begär utredning angående möjligheterna att snarast utvidga statsbidragsbestämmelserna till att även omfatta sådan fast anläggning som erfordras för elektrisk bussdrift. Anledningen till att jag bedömer frågan om statsbidrag till elbussdrift, i första hand trådbussdrift, så viktig är att flera kommuner redan har påbörjat en förnyelse av den stora busspark som anskaffades vid högertrafikomläggningen. I NORDKOLT-studien om elbussar i medelstora nordiska städer nämner man att ett 15-tal svenska städer kan bli aktuella för olika former av elbussdrift. Även om det inte är realistiskt att anta att samtliga dessa städer inför elbussdrift bör man i alla fall kunna räkna med att ett tiotal städer gör det. En förutsättning för att kommunerna i nu rådande ekonomiska läge skall klara de betydande investeringar som erfordras i initialskedet är att de får statsbidrag för investeringarna i kraftförsörjningen. Om statsbidrag erhålls med 85 96 av kostnaderna för kraftförsörjningen, dvs. samma procentsats som KOLT föreslår för motsvarande anläggning avsedd för spårvägstrafik, blir trådbussens konkurrenssituation helt annorlunda i förhållande till dieselbussen. De årliga driftskostnaderna blir då ungefärligen lika stora som dieselbussens. Statsmakterna kan alltså genom subventioner direkt bidra till skapandet av en bättre miljö i våra större tätorter, där vi vet att både buller och luftföroreningar ofta är hälsovådliga. Jag kan också nämna att i USA, Frankrike och Österrike får trafikföretag statsbidrag till trådbussar. Även den statliga energikommissionen föreslår enligt uppgift att statsmakterna skall stimulera tillkomst av trådbussystem i de större tätorterna. Man föreslår vidare en ökad satsning på kollektivtrafiken för att lösa de större tätorternas trafikoch miljöproblem. En större andel kollektivtrafik och en mindre andel privat biltrafik innebär att bussarnas miljöpåverkan ökar. Redan i dag vet vi att dieselbussarna på vissa gatuavsnitt förorsakar betydande olägenheter. En övergång till eldrift minskar de omgivningshygieniska olägenheterna av accelererande bussar med höga ljudnivåer. Elbussen kan utvecklas till att motsvara framtida krav på avgasoch bullerfrihet, vilket dieselbussen svårligen kan göra. I sammanhanget vill jag nämna att även IVA, ingenjörsvetenskapsakademien, uttalat sig positivt om elbussar. Man har kommit fram till att trådbussen är den enda realistiska formen av elbussdrift under det närmaste decenniet. Svensk teknik och svenska företag ligger relativt långt framme vad gäller tillverkning av trådbussar. Enligt IVA skulle en tillverkning av trådbussar kunna påbörjas nästan omedelbart — under förutsättning att statsmakterna är beredda att svara för de merinvesteringar som erfordras i initialskedet. Förra gången jag motionerade om statsbidrag till trådbussar behandlades motionen positivt av trafikutskottet, och studerar man utskottets behandling .av motionen den här gången finner man att utskottet nu är än mer positivt. Utskottet uttalar att det ”finner lösningen av de med statsbidragsgivningen till kollektivtrafiken förenade frågorna synnerligen angelägen”. Om ord och ordens valör över huvud taget betyder något, måste man vara nöjd med den inställning till den här frågan som dessa ord avspeglar. Och att detta positiva bemötande också förpliktar till handling behöver man inte tveka om. I sak känner jag mig alltså fullt till freds — åtminstone t. v. — med behandlingen av min motion. För mig betyder innehållet mer än formen, saken mer än den verbala infattningen och andan mer än bokstaven. Utöver detta har en väsentlig sak inträffat, som övertygar mig om att frågan ligger i goda händer. Det som till yttermera visso understryker att den här bedömningen är riktig är den uppfattning i frågan som kommunikationsministern vid flera tillfällen gett uttryck åt, senast i går. Utöver den positiva behandling som motionen har rönt och utöver kommunikationsministerns uttalade intresse för en utveckling av trådbussverksamheten i Sverige har något inträffat som kanske föregriper den behandling motionen fått. Jag tänker på kommunikationsministerns svar på en fråga som jag ställde för ett par veckor sedan. Min fråga gällde huruvida bl.a. Malmö kommun också skulle kunna komma i åtnjutande av statsbidrag, om kommunen tog initiativ till försöksverksamhet med några trådbusslinjer. Svaret på frågan var entydigt positivt. Det betyder att initiativet ligger hos kommunerna, och det förhållandet innebär ju ingen begränsning, eftersom det är från dem som initiativen måste komma. Utan kommunernas positiva intresse kommer ingen trådbussverksamhet till stånd. Den utredning som jag efterlyste i min motion och som nu tas upp i socialdemokraternas reservation 8 hade väl i bästa fall mynnat ut i en försöksverksamhet med statsbidrag, och det är en befogad gissning att kommunerna skulle ha sökt sig fram med några linjer först, för att känna sig för och samla erfarenhet och sedan kunna fortsätta. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Kommunikationernas avgörande betydelse för en landsändas utveckling har ofta framhållits, så också i den nu pågående trafikpolitiska debatten här i riksdagen. För oss i Kalmar län är nyssnämnda faktum uppenbart. Hos oss har hälften av våra järnvägar, eller 50 mil järnväg, lagts ner, och befolkningen är oförändrat densamma sedan 100 år, medan den i landet i dess helhet under samma tid fördubblats. Att vår landsända ej kunnat följa med i utvecklingen har utan tvivel en av sina främsta orsaker i länets underförsörjning på kommunikationsområdet. Här må som exempel endast nämnas att länet saknar genomgående järnvägsförbindelse i nord-sydlig riktning, vilket både försvårar kontakten mellan länets norra och södra delar och förlänger restiden exempelvis mellan residensstaden Kalmar och Stockholm på grund av omvägen via Alvesta. I sex olika motioner av representanter för vårt län har givits uttryck för den oro som länsborna hyser för ytterligare försämringar på kommunikationsområdet. Under hänvisning till den trafikpolitiska utredningen föreslår trafikutskottet nu att riksdagen lämnar samtliga dessa motioner utan åtgärd. Det är trots detta min förhoppning att motionerna fyllt en uppgift genom att erinra trafikutskottet, som f. ö. i fjol gjorde ett mycket uppskattat besök i vårt län, och riksdagens övriga ledamöter om länets mycket allvarliga kommunikationsproblem. Så några ord om flyget. Trafikutskottet uttalar sin tillfredsställelse med att en av regeringen aviserad utredning om flygplatssystemets roll i en samordnad trafikpolitik nu kommer till stånd och förutsätter att utredningsarbetet bedrivs med skyndsamhet. För min del ansluter jag mig helt till utskottets uppfattning. Jag vill emellertid erinra om att det kan finnas flygplatsärenden som är av så brådskande natur att de måste lösas omedelbart, utan att avvakta denna utredning. Som exempel vill jag nämna Kalmar flygplats, som är statlig och som har klassificerats som primärflygplats. Genom riksdagens olyckliga beslut i maj 1975 om nedläggning av Kalmar flygflottilj upphör den militära flygtjänsten vid Kalmar flygplats den 1 oktober 1979. Flygplatsen skall emellertid — vilket helt naturligt förutsatts i alla sammanhang — bibehållas för civilt flyg. För att trafiken skall kunna fortsätta utan avbrott efter nämnda datum fordras emellertid vissa åtgärder, som länsstyrelsen närmare utvecklat i skrivelse till regeringen i dagarna.

Herr talman! Jag instämmer helt i vad länsstyrelsen här anfört och uttalar till slut den förhoppningen att kommunikationsministern vid behandling av länsstyrelsens framställning ville beakta Kalmar läns speciellt svåra situation på kommunikationsområdet.

Herr talman! Jag skall be att få göra några kommentarer till min motion 399 och till utskottets behandling av den. I min motion har jag pekat på att för en utveckling i Norrbotten krävs det åtgärder inom många olika områden. Det krävs att man följer riksdagens uttalande om att regionalpolitiska hänsyn skall påverka de beslut som fattas av departementet, myndigheter och förvaltningar. De regionalpolitiska hänsynen bör också i högre grad påverka den taxepolitik som SJ och flygbolagen använder sig av. När biljettpriserna höjs, sker det i regel i procent av gällande biljettpris, vilket gör att höjningen blir störst på de längsta avstånden, där resan redan är dyr. För flygbolagens taxesättning gäller dessutom att den procentuella höjningen ofta görs högre på den längre sträckan än på den kortare. Om vi verkligen skall lyckas åstadkomma ett rundare Sverige måste taxesättningen ändras. Utskottet säger på s. 16 i sitt betänkande att järnvägen också i framtiden måste ”spela en betydande roll för godsoch persontransporter. Även miljöhänsyn och trafiksäkerhetsskäl liksom önskvärdheten av en mera energisnål trafik gör det nödvändigt att den rälsbundna trafiken stimuleras. Taxepolitiken måste bedrivas med tanke härpå och SJ måste vidare över huvud taget försöka göra sin del av den kollektiva trafiken mera attraktiv och bättre anpassad till trafikanternas önskemål.” Med hänsyn till det positiva uttalandet av utskottet accepterar jag, i enlighet med det arbetssätt vi har här i riksdagen, att avvakta den trafikpolitiska proposition som skall läggas fram i början av 1979. Mitt första yrkande däremot, om en plan för ombyggnad av malmbanan — det gäller banans sträckning Kiruna-Boden — avvisar utskottet med hänvisning till den planeringsverksamhet som pågår inom SJ. Må det, herr talman, förlåtas en norrbottning att vara skeptisk till en del av den planeringsverksamheten. Eftersom det från flera synpunkter är oerhört viktigt att en upprustning snabbt kommer till stånd av den södra delen av malmbanan, och eftersom utskottet har avstyrkt min motion, kommer jag att stödja den socialdemokratiska reservationen 7.

Herr talman! Intresset för en arbetstidsförkortning är klart konjunkturbetingat. Massmedia, de stora organisationerna och de flesta av de politiska partierna har lagt locket på i denna oerhört viktiga fråga. När kapitalismen krisar är det inte opportunt att tala om arbetstidsförkortning. Det är enligt borgare och socialdemokrater kapitalismens utveckling som i en framtid skall göra det möjligt att förkorta arbetstiden. Därför har utskottet och riksdagen tidigare uttalat att det är det långsiktiga målet att förkorta arbetstiden till 30 timmar i veckan. Och den målsättningen är verkligen långsiktig om man skall förlita sig på kapitalismen, som år för år, dag för dag visar sin oförmåga att förbättra arbetarnas situation — en kapitalism som pressar ned lönenivån, som kräver ytterligare rationaliseringar, som ställer. Nr 147 allt fler utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Fredagen den Samtidigt som man i praktiken avför frågan om arbetstidsförkortningen 19 maj 1978 från dagordningen, skall den nuvarande arbetstiden utnyttjas effektivare, och det görs också. Övertid används i detta syfte, likaså skiftarbete, och man får i detta sammanhang inte glömma arbetsköparkraven om konjunkturanpassad arbetstid. Det kravet kommer säkert igen när arbetsköparna finner det lämpligt att den vägen öka effektiviteten. Alla dessa arbetstidsfrågor —en allmän arbetstidsförkortning till sju timmar om dagen som ett första steg på vägen mot sextimmarsdagen, begränsning av övertid och skiftarbete samt förbud mot konjunkturanpassning av arbetstiden — har vpk motionerat om till årets riksdag. Utskottet har i djup förening mellan borgare och socialdemokrater behagat avstyrka alla motionsyrkandena. Kravet på en arbetstidsförkortning i en krissituation som den kapitalismen f. n. befinner sig i ställer hela samhällets grundvalar till debatt. Vad är det för ett orimligt samhälle som tillåter att massor av människor går arbetslösa, tillåter att akuta sociala behov inte åtgärdas, samtidigt som de som har jobb får slita i åtta timmar om dagen och lönearbetare dagligen slås ut från produktionen på grund av arbetsmiljöns arbetarfientliga karaktär? Vad är detta för samhälle? Jo, det är ett samhälle som snabbt kommer att skapa enorma sociala problem, som inte kan skapa jobb åt alla, som inte kan tillåta att fler kommer in i produktionen, för då minskar vinsterna. Vad är det för samhälle som inte kan ge 5 miljoner människor arbete sex timmar per dag och i stället låter 3,5 miljoner jobba åtta timmar om dagen och samtidigt försörjer en miljon arbetslösa? Utskottet har i sin avslagsmotivering på vpk-kravet om förkortad arbetstid anfört att det samhällsekonomiska läget knappast tillåter en så resurskrävande reform som en allmän arbetstidsförkortning är. Jag skulle i stället vilja ställa frågan så här: Hur kan ett samhälle avvara en sådan resurs som att alla har ett arbete? Dessutom behöver en allmän arbetstidsförkortning inte vara så resurskrävande från samhällsekonomisk synpunkt som det sägs. Nya jobb, jobb på sociala bristområden medför mindre utslagning, ökad köpkraft och därmed behov av nya jobb. Det behöver inte för samhället i dess helhet vara en så resurskrävande reform. Vpk har i motionen 333 betonat att kampen för kortare arbetstid stått i centrum genom hela arbetarrörelsens historia. Tidigare var det kampen för åttatimmarsdag, nu är det kampen för sextimmarsdag. Kampen har hela tiden förts mot ett kraftigt motstånd från arbetsköparna. Låga löner, hög arbetsintensitet och en lång arbetstid har varit arbetsköparnas främsta instrument för att ur varje arbetare utvinna så stor profit som möjligt. Kapitalismen innebär att många — främst kvinnor — inte har ett arbete; andra sliter sig fördärvade i sitt arbete samtidigt som många av dessa har mycket låga löner. Kraven på en arbetstidsförkortning växer sig allt starkare. Skälen för en 33 arbetstidsförkortning är många: Effekterna av arbetslivets hårda krav både fysiskt och psykiskt lindras med en förkortning av arbetsdagen. En arbetstidsförkortning och en verklig satsning på arbetsmiljöförbättringar skulle verksamt bidra till att minska utslagningen ur arbetslivet. Den tekniska utvecklingens vinster tillfaller i dag arbetsköparna. Arbetarrörelsens gamla målsättning är att med teknikens utveckling och ökade användning skulle arbetarnas insats i arbetslivet kunna minskas genom en förkortning av arbetsdagen. De ökade kraven på ett planerat samhälle ställer kravet på en arbetsfördelning som innebär att alla skall få tillgång till ett meningsfullt arbete. En arbetstidsförkortning och en planmässig utveckling av arbetslivet ger fler arbetstillfällen. Koncentrationsprocessen i samhället har inneburit längre avstånd mellan bostad och arbetsplats. I stället för kortare arbetstid har arbetsdagen förlängts för många genom långa restider till och från arbetet. Detta skulle motverkas genom en arbetstidsförkortning. En arbetstidsförkortning skulle öka möjligheterna för barnfamiljerna att båda föräldrarna förvärvsarbetar på lika villkor. En kortare arbetsdag är ett av huvudkraven för att uppnå likställdhet mellan män och kvinnor. Enarbetstidsförkortning till sex timmar om dagen medför att en stor del av de deltidsjobbande kan övergå till heltid. Det är bättre att alla har jobb än att en stor del går arbetslösa och att de som jobbar får försörja dem som inte har något arbete. Vänsterpartiet kommunisterna ställer kravet på en omedelbar arbetstidsförkortning till sju timmars arbetsdag. Regeringen måste under 1978 framlägga förslag om en sådan arbetstidsförkortning för alla. Denna förkortning är ett första steg mot sextimmarsdagen. Riksdagen bör därför göra ett principuttalande om att sextimmarsdagen skall vara genomförd i början på 1980-talet och därmed ange den målsättning som måste uppnås. Det är viktigt att en arbetstidsförkortning inte skall innebära lägre lön. Inte heller skall arbetstakten ökas därför att arbetstiden förkortas. Full lönekompensation och nej till högre arbetstakt är viktiga krav för en arbetstidsförkortning. Ett av kraven i motionen 333 gäller de grupper på arbetsmarknaden som arbetar i skift, på oregelbundna tider och i nattjobb. Dessa har ju de allra sämsta arbetstiderna. Skiftarbetets hälsovådlighet har bekräftats i många undersökningar. Enbart ekonomisk kompensation för denna omänskliga arbetstid är inte nog. Den enda kompensation som på ett kvalitativt sätt förbättrar skiftarbetarnas förhållanden är en kortare arbetstid. Till skiftarbete bör även räknas tvåskift, som inte är belagt med nattarbete men ändock innebär stora sociala olägenheter. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår att regeringen lägger fram förslag om en snabb arbetstidsförkortning för skiftarbete och annat arbete med oregelbundna arbetstider. I en annan motion, nr 711, tar vi upp hela frågan om skiftarbete. omänskliga arbetsförhållanden. Vi vet redan tidigare att skiftarbetet medför en mängd störningar. Det ger t.ex. sömnstörningar. Skiftarbetare sover i genomsnitt mindre än sex timmar per dygn. Det medför högre sjuklighet — magsår och stressbesvär — och högre sjukfrånvaro. Familjeproblem är vanligare hos skiftarbetare än hos andra. De har ett mindre deltagande i föreningsliv och andra sociala aktiviteter. De upplever stress och vantrivsel. Så sent som för två år sedan sade två stressforskare i en rapport att ingen människa borde få arbeta i skift. Dessa forskare skulle helst vilja att man stoppade allt skiftarbete, åtminstone för de människor som är över 45 år, i vilken ålder det enligt forskarnas uppfattning blir allt svårare att arbeta i skift. Skiftarbetet används i dag i allför stor utsträckning. Ekonomiska intressen får gå före de mänskliga. Trots teknikens snabba framsteg ökar skiftarbetet. Människan, alltså arbetaren, har blivit maskinens och teknikens fånge. Vi menar att regeringen måste tillsätta en snabbutredning som skall komma med förslag om ett begränsat skiftarbete. Skiftarbete får endast förekomma när produktionsprocessen av tekniska skäl inte går att avbryta, t.ex. när det gäller samhällets service och annan service. Utredningen bör även lägga fram förslag om att skiftarbetare har rätt att avbryta sitt skiftarbete och få ett annat jobb. Likaså bör en skiftarbetere efter 10 år ha rätt till ett annat arbete. De frågor som togs upp i motionen 711 kommer inte att beröras av den utredning som utskottet hänvisat till. De förslag vi framlagt är mycket allvarligare än man visat vid behandlingen av dem. Att avvakta utredningen, som utskottet anser att man skall göra, är ju i praktiken att med öppna ögon offra skiftarbetarnas hälsa i många år till. En sådan politik kan vänsterpartiet kommunisterna inte stödja. I motionen 548 kräver vi att övertidsreglerna ändras så att övertiden avsevärt kan begränsas. År 1976 ändrades övertidsreglerna. Det blev vissa förbättringar, men huvudfrågan om när övertid får tillåtas berördes aldrig. Termen ”allmän övertid” som infördes 1970 innebär att övertid skall accepteras som en normal företeelse, dvs. att 40-timmarsveckan för många arbetare är illusorisk. Arbetsköparnas åtgärder för att öka produktiviteten innebär att rationaliseringar vidtas i förlitande på att övertidsarbete skall lösa uppkomna problem och störningar. Detta ökar stress och jäkt i arbetslivet. Övertidsparagraferna utnyttjas till att fylla luckorna vid uppkommen sjukfrånvaro. I stället för att anställa flera och upprätta reservstyrkor inom företagen utnyttjas den ”allmänna övertiden”. Vi menar att tre av de fyra gällande övertidsbegreppen i lagen bör utgå och att övertid endast skall få tillgripas när det föreligger överhängande fara för skada, liv, hälsa och egendom. Arbetslöshet, hot om arbetslöshet och avsaknaden av ett fast jobb är arbetarklassens och samhällets värsta gissel. I en offensiv industrioch sysselsättningspolitik med målsättningen att uppnå arbete åt alla måste en arbetstidsförkortning ingå som ett av dessa medel; detta sett ur samhällsekonomisk synvinkel och ur hela arbetarklassens synvinkel. Borgerlig politik ser bara till de kapitalistiska företagens vinstmaximeringsintressen. Därmed är det konsekvent av dem att skjuta arbetstidsförkortningen på framtiden. Det mest förvånande är att detta är socialdemokratins hållning. Genom instämmandet i borgerlighetens syn på resurstänkandet i det kapitalistiska samhället offras arbetarna. Risken är att man skapar stora skador inom arbetarklassen av social karaktär och av splittringskaraktär, som kommer att bli mycket svåra att reparera i framtiden. Arbetarrörelsens pionjärer drömde om ett samhälle där alla skulle ha ett meningsfullt arbete, där ingen skulle slås ut av kapitalistisk rovdrift och utsugning och där arbetarrörelsen fick del av teknikens landvinningar och även kunde bestämma över dessa. Därför måste hela arbetarklassen enas om att en allmän arbetstidsförkortning knyts till kampen för att skapa nya jobb. Det måste vara bättre att låta 5 miljoner människor jobba sex timmar om dagen än att låta 3,5 miljoner jobba åtta timmar och försörja 1 miljon arbetslösa. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionerna 333, 548 och 711.

Herr talman! Det förelåg en överenskommelse och en enighet, sade Ivar Nordberg, om att arbetstidsförkortningen skulle ske på sikt. Men det är ingen total enighet — det är ju en enighet mellan socialdemokrater och borgare om att man skall skjuta på denna fråga och lösa den på sikt. Det är naturligtvis beklagligt att de som har majoriteten i den här kammaren inte försvarar sina utskottsbetänkanden, utan det är socialdemokrater som försvarar den borgerliga politiken och de skrivningar som finns. Och det finns allvarliga skrivningar i det betänkande som vi nu behandlar. Man säger nämligen att f. n. är det så resurskrävande att vidta åtgärder att man inte kan göra det. Vad innebär det? Ställer socialdemokratin upp på detta borgerliga resonemang som är helt privatkapitalistiskt betingat? Menar man att det är så resurskrävande att vidta åtgärder att man har råd att låta människor gå utanför arbetslivet? Man driver inte aktiv industrioch sysselsättningspolitik, man kopplar inte in arbetsfrågan i bilden, man låter människor slås ut. Råder det enighet om detta? Det kan vara intressant att få veta det. Är det så att det föreligger en oenighet här mellan låt oss säga de fackliga organisationerna och SAP eller är man inom SAP helt överens om att förlita sig på arbetsmarknadens parter, när de tycker på detta sätt? Det är ju inte bara en snäv arbetsmarknadsfråga, och det har inte bara att göra med att arbetsmarknadens parter befinner sig i ett lufttomt rum. De har också, efter vad jag förstår, en politisk ideologi i botten. Den största av organisationerna, LO, domineras ju av den socialdemokratiska ideologin, och Ivar Nordberg borde nu kunna svara på frågan: Är det så att man avvaktar kapitalismens utveckling — att den skall ge resurser — eller vad är det för någonting? Tänker man tillåta alla dessa människor att stå utanför arbetslivet och låta dem som finns kvar slita ut sig i en omfattning som är ganska katastrofal? Vad gäller övertiden, så är det tydligen alltid en principfråga som kommer fram: man misstror facket. Det är argumentationen från borgerligheten och från socialdemokratin. Jag skulle vilja säga att jag har förtroende för de fackligt verksamma, men deras jobb blir i många fall illusoriskt, om lagstiftningen är så ihålig att det enligt lagstiftningens anda inte är missbruk när man använder övertiden för att fylla vakanser vid sjukfrånvaro och när man inte har fyllda reservstyrkor utan kör med ett minimum. Den fackliga kampen kan vara hård på dessa områden, men något stöd i gällande lagstiftning har man inte. Vad jag tycker är att man inom arbetarrörelsen skulle vara överens om att ge de fackliga representanterna just det stödet i lagstiftningen.

Herr talman! Vår målsättning gäller början på 1980-talet. Vi vet att en Fredagen den arbetstidsförkortning måste tas stegvis, det är vi på det klara med. Men vad 19 maj 1978 utskottet skriver gäller det långsiktiga målet. Vad vi hittills har sett av framstegstakt och långsiktighet — och vad man har som utgångspunkt när det gäller att förverkliga målet — innebär att kapitalismen skall ge resurser till en arbetstidsförkortning på de villkor som råder f.n. Då borde vi inom arbetarrörelsen vara ganska överens om att det samhällssystem vi har i dag på sikt inte kommer att ge de här resurserna, och då hamnar vi i den situationen att vi måste föra denna diskussion. Motiveringarna för avslag är gemensamma för borgerligheten och socialdemokratin. Det är ganska anmärkningsvärt att man inte talar om hur man skall skapa resurser för en arbetstidsförkortning. Sedan säger Ivar Nordberg att jag framhäver arbetstidsförkortningen som ett medel att övervinna krisen i dag. Jag hade nästan väntat mig den argumentationen, för jag förstod att han inte helt lyssnade till vad jag sade. Jag sade att i samband med en aktiv och offensiv sysselsättningsoch industripolitik måste arbetstidsförkortning vara en del av det hela. En kortare arbetsdag måste vara oerhört viktig för många arbetargrupper, för att de inte skall slås ut, och för dem som i dag ställs utanför arbetsmarknaden, som sjukskrivs, förtidspensioneras, hamnar i den karusell som heter arbetsvård m.m. och som ingår i arbetsmarknadspolitiken. Det kan inte vara vettigt. Det finns alltså flera bitar i detta som skulle vara bra att ta fram. Men det gäller inte här att diktera. Vi har ställt frågan i riksdagen för att vi anser att den är angelägen i ett större, ett helt sammanhang. Socialdemokratin gömmer sig bakom de fackliga organisationerna. Det är inte ett så enkelt problem att man skall låta fackföreningarna ta initiativet. Eftersom det finns en sådan god intressegemenskap mellan Ivar Nordberg och fackföreningsrörelsen vore det mycket intressant att få veta vad han själv tycker man skall skapa för resurser. Eller är man på samma linje som borgerligheten, att låta samhället skapa resurserna? I så fall får vi vänta länge. Man nonchalerar det problem i övriga Europa som jag tycker är oerhört skrämmande. Det kapitalistiska samhället har där skapat en arbetslöshet, en social situation hos arbetarklassen som inte kan vara befrämjande för framtiden, inte ens för hela arbetarrörelsens framtid. Det finns där stora sociala problem och splittring i arbetarleden. Arbetarklassen hamnar i politiska fållor som är långt fjärran från arbetarrörelsen. Man borde även från socialdemokratiskt håll tänka på att man har ett ansvar för den delen av det hela. Det skulle också vara intressant att få en liten redogörelse för med vilka medel man skulle kunna skapa de resurser man talar om. Vad har man föreslagit i riksdagen för att skapa de resurser i det kapitalistiska samhället som skulle möjliggöra en arbetstidsförkortning enligt socialdemokraternas modell?

Herr talman! Efter tre års väntan och löften från socialutskottet har äntligen socialstyrelsens psykiatriprogram lagts fram. Som svar på vår motion hänvisar man också helt till detta program. Som jag uppfattar det är programmet dåligt genomtänkt och kommer heller inte att vara genomförbart, men detta får väl remissinstansernas svar senare ge bevis för. Man har i programmet försökt att avgränsa psykiatrin för att kunna skilja mellan främst sjukvårdens och socialvårdens ansvar. Man ställer i förslaget ökade krav på primärkommunernas insatser, bl.a. då det gäller boendet. Kommunerna skall ställa upp med olika varianter av skyddat boende och serviceboende. Primärkommunerna skall även ha ansvaret för anskaffande och drift av inackorderingshem för personer med relativt stort socialtpsykologiskt omvårdnadsbehov. Som stödjande åtgärd och för att undvika passivisering i de här nya omvårdnadsformerna föreslås att dagcentraler anordnas i primärkommunal regi. Vid dessa bör differentierade aktiviteter erbjudas. Socioterapeutiska insatser med träning i olika sociala aktiviteter bedöms viktiga för en successivt ökad integration av psykiskt störda i samhället. Kommunen skall även ha resurser för psykoterapi. Man avgränsar dock så att landstinget ställer upp med psykiatriskt skolade läkare som konsulter, medan kommunen har psykologer och socionomer för behandlingsarbetet. Det är oerhört stora krav och kvalitativt hög nivå på de insatser man ställer i utsikt på socialvårdens verksamhetsområde, och det kommer att vara endast de större kommunerna som har någon möjlighet att kunna uppfylla kraven. Den slutna psykiatriska korttidsvården skall förläggas i anslutning till den somatiska korttidsvården. Som korttidsvård räknas upp till två månaders vårdtid. Som komplement till korttidsvården föreslås mindre behandlingshem. För mera tidskrävande rehabilitering eller kvalificerat omhändertagande av psykiatriska patienter behövs centrala sjukhem. Vidare bör det ske en utbyggnad av mindre, lokala sjukhem för störda personer, och demensvården bör samordnas med den somatiska sjukhusvården. Det är fint att prata om decentralisering och små enheter, men vem skall ta ställning till om människor skall tas in på behandlingshem, centrala sjukhem eller lokala sjukhem, och när och hur skall det ske? Blir inte utstämplingen större i det här skisserade psykiatriska vårdprogrammet än i det nuvarande? I varje fall har jag mycket svårt att se att programmet i remissvaren kommer att bedömas vara genomförbart. Med all säkerhet måste ytterligare en arbetsgrupp tillsättas och lägga fram ett nytt program, och då är min förhoppning att även andra människor än rena experter kommer med i arbetsgruppen. Vi har i motionen tagit upp krav på ökad utbildning i psykiatri för allmänläkarna. I programmet säger man klart och tydligt att såväl distriktsläkare som distriktssköterskor, som har den kontinuerliga kontakten med människorna i sitt distrikt, även skall ta en större del av psykiatriansvaret. Distriktsläkarnas psykiatrikompetens motsvarar dock på intet vis de uppgifter de då kommer att bli ålagda. Det krävs därför att man höjer kvaliteten just på psykiatrisidan av utbildningen. Bristen på läkare inom psykiatrin kommer inom överskådlig tid att vara stor. Detta beror naturligtvis på de motsättningar som finns då det gäller de olika behandlingsformerna.

Man bör därför ha klart för sig att om läkarna skall användas på ett effektivt och rationellt sätt och för patienternas bästa, bör man avlasta dem så mycket som möjligt av det intygsskrivande som i dag ingår i läkarnas arbetsuppgifter, exempelvis till arbetsvården och försäkringskassan, socialbyrån. Detta intygsskrivande baseras oftast på utredningar gjorda av kuratorer och psykologer och kan därför med fördel läggas över på dessa grupper. Man får då också ett bättre utnyttjande av läkaren för patientvårdande uppgifter. Då det gäller psykoterapin bör man snarast inrätta en forskningsenhet, där vi i Sverige själva utvärderar och forskar om olika psykoterapeutiska inriktningar och får mer klara, distinkta linjer för hur psykoterapeutiskt arbete skall utföras och vilka terapeutiska skolor som bör användas. I dag anammar vi den amerikanska psykoterapin, som väl inte är helt överförbar på vårt samhälle och alla gånger inte heller har det vetenskapliga underlag som man har rätt att ställa krav på. I dag ordnar varje psykiatrisk klinik och lasarett sin egen psykoterapiutbildning från de utgångspunkter som läkare och psykologer själva anser vara de riktiga. Man varierar från drömanalyser till Freuds teorier. De här problemen med psykoterapin måste viskyndsamt komma till rätta med. Det ligger en mycket stor fara i att många utan utbildning ägnar sig åt psykoterapi, vilket kan få ödesdigra konse kvenser för den som skall behandlas. Psykologiutbildningen bör även få en betydligt mer praktisk inriktning än vad den har i dag. Som avslutning vill jag säga att socialstyrelsens psykiatriprogram tar upp den framtida dimensioneringen av psykiatrin. Detta betyder en mycket kraftig nedskärning över hela fältet. Helt givet är att nedskärningen av vårdplatsbehovet från i dag 35000 platser till 24000 platser 1985 är orealistiskt.

Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till motionen 1396.

Herr talman! Varje land har sina skandaler. Sverige har bl.a. den psykiatriska vården. Situationen på det området är märklig. Inte i mannaminne, såvitt jag har kunnat finna av gamla protokoll, har Sveriges riksdag behandlat frågan om psykiatrin. I åratal har den frågan skyfflats undan. Ansvaret härför görs nu ännu tyngre genom socialutskottets betänkande nr 42. Utskottet avstyrker även nu vpk:s krav på ett genomgripande nytänkande. Man avstyrker också en socialdemokratisk motion med mer blygsamma men riktiga reformkrav. Man hänvisar till pågående utredningsarbete. I mer än tio år har man utrett och utrett och utrett. Utredandet har fördröjt viktiga reformer, det har konserverat det gamla och tystat en kritisk diskussion. Denna praxis att inte besluta medan en fråga utreds — eller att inte ens diskutera medan en fråga utreds — får ju inte missbrukas. Det är nämligen missbruk när det ständigt startas nya utredningar inom ämnesområdet, när man aldrig blir helt färdig med någonting. Riksdagen kan ju inte sitta passiv i åratal därför att ständigt nya broschyrförfattare dyker upp på socialstyrelsen eller Spri — så mycket mer som egentligen ingen av de utredningar som har tillsatts tar upp några verkliga politiska grundfrågor. Frågan om samhällets hållning till psykiska avvikelser är ingen expertfråga; det är en politisk fråga. Det är en fråga om medborgerliga frioch rättigheter. Det är en fråga om demokrati i behandling. Det är en fråga om människosyn, om vetenskapssyn, om social kris, utslagning och befrielsekamp. Vad har vi då i arbetarrörelsen haft för syn på psykiska avvikelser och vård? Ja, egentligen ingen alls — det är det tragiska. Vi har låtit experterna ta hand om allt, också de politiska grundfrågorna. Detta är i längden ohållbart. Psykvården är landets största tvångsapparat. Den drabbar fler människor med frihetsberövanden än både nykterhetslagstiftning och fängelser tillsammans. Antalet frihetsberövanden i Sverige är också oproportionerligt stort — 200 000 per år. En av de aktuella utredningarna har sett över denna lagstiftning, och dess nya förslag är ännu sämre från rättssäkerhetssynpunkt än nu gällande tvångslag. Detta är en av följderna av att socialutskottet skall sitta och vänta och vänta! I stället borde man ju snarast ha agerat. Tvångslagarna måste avskaffas, de inspärrade måste återfå sina medborgerliga frioch rättigheter. Det måste vara en av utgångspunkterna för en behandling av psykiska avvikelser i en frigörande och demokratisk anda. Det här tvånget och förtrycket speglar en samhällelig ideologi. Det är synen på psykisk avvikelse som en traditionell typ av sjukdom, och det är tron att den s.k. sjukdomen — schizofrenin, neurosen, alkoholismen — har sitt ursprung i inneboende defekter hos människan själv. Det är också det samhälleliga behovet att stöta ut avvikande och sådana människor som inte är ekonomiskt profitabla i det nuvarande samhällss 'stemet. Denna människosyn får stöd direkt och indirekt av det härskande, medicinskt biologiska synsättet på psvkiska avvikelser. Man betraktar i princip psykiska avvikelser på samma sätt som fysiska sjukdomar. Därför drogar man ner patienterna inom psykvården med kemiska preparat. Därför inbillar man sig att Ilobotomi och elchocker kan bota psykiska störningar. Det är klart att en sömntablett kan ge en sömnlös människa tillfällig ro och därmed göra henne starkare att sedan, kommande dagar, gå in i fundamental terapi, men tabletten kan ju aldrig påverka den psykiska problematiken som sådan. Det medicinsk-biologiska synsättet är, såvitt jag har kunnat följa den internationella diskussionen, vetenskapsteoretiskt fullständigt befängt. Det är väl ingen människa som inbillar sig att man kan behandla en blindtarmspatient med hjälp av psykoterapi, men man inbillar sig gladeligen att man kan behandla en störning i en människas psykiska föreställningsvärld med kemiska preparat, lobotomi eller elchocker. Detta är ju omöjligt redan på ett teoretiskt plan. Det enda man kan uppnå praktiskt är ett nedtryckande av de yttre symtomen, en passivisering av människan, ett förtryck och en förljugenhet, som bakom anpassningens mask i verkligheten har förvärrat den djupare psykiska problematiken. Och detta vetenskapligt helt felaktiga synsätt, denna auktoritära ideologi, tycks socialutskottet ställa upp på. Man hänvisar till utredningar och tror därmed att man ställer sig neutral. Men de här utredningarna, både de som redan hartillsatts och såvitt jag vet också den som kommer 1979, bygger på att detta medicinsk-biologiska synsätt alltjämt skall dominera organisation och behandling i psykisk vård. Och ju längre tid som går, desto mer kommer utredningarna att styra riksdagens kommande behandling och beslutsunderlag. Vill man reformera den psykiatriska vården måste man snabbt och hårt bryta med hela det grundläggande synsätt som nu dominerar på området. Det är som jag nämnde något av en tragedi att arbetarrörelsen här i landet i alla tider har åsett detta våld och tvång, åsett de djupt odemokratiska behandlingsmetoderna, har låtit — jag kan inte bättre säga — pillerdoktorerna härja med människor, vilkas problematik de oftast inte har kunnat förstå. Jag tycker att det är synd om socialdemokraterna i socialutskottet vill att det skall fortsätta så här. Det tycker jag är att svika sitt ansvar inför de utstötta och nedtryckta. De utredningar som här pågår eller ligger — jag har några av dem här — tar upp vissa reformkrav, men det är reformer av väsentligen yttre och organisatorisk natur, inte oviktiga för den skull men mycket ofullständiga. Man vill ha mindre vårdenheter och man vill ha mer öppenvård. Det är bra, men det ändrar ju inte metoderna, behandlingsideologin och människosynen. Det medför, om det inte följs av annat, i huvudsak bara att den klassiska vården försiggår i lite mera hanterliga och billiga former. Man tar inte i utredningarna upp det stora samhälleliga utstötningsproblemet. Man tar inte upp någon vetenskaplig diskussion om de psykiska avvikelsernas orsak, deras inre natur och förlopp. Tvärtom hävdar man uttryckligen den medicinska tankemodellens dominans. Man hävdar också aningslöst tablettmissbrukets ledande roll vid behandlingen. Man sjunger lovsånger till de nya kemiska preparaten, som sker i exempelvis Spris broschyr, Psykiatriomvandling. Och socialutskottet tycks inte se att utskottet och riksdagen här faktiskt håller på att manövreras av tablettdoktorernas anhängare. Man motiverar sin passivitet med utredningar, där de centrala frågeställningarna över huvud taget inte tas upp, ty de mest grundläggande ting som vi från vpk bl.a. kräver skall diskuteras och behandlas tas inte alls upp i utredningen. Då är det märkligt att utskottet kan skjuta på en sakbehandling också av sådana frågor som inte är under utredning. Vad är det vi kommunister vill, och vad är det vi skulle önska att alla progressiva människor ställde upp på? Jo, vi vill att arbetarrörelsen äntligen skall ta sig an det här stora utstötningsoch avvikarproblemet i samhället. Vi vill att arbetarrörelsen och alla andra frisinnade människor aktivt skall bekämpa den ovetenskapliga medicinska förklaringsmodellen för psykiska avvikelser. Vi vill att alla progressiva krafter skall samverka för att skapa behandlingsprinciper som frigör människan, som stärker kampen mot utslagningen och som befordrar en demokratisk människosyn och samhällspraxis. Då måste man från den utgångspunkten förkasta det biologisk-medicinska synsättet. Man kan ju inte ärva psykiska störningar eller ärva benägenhet för sådana störningar i ordets genetiska mening. Olof Palme lämnar inte sina socialdemokratiska idéer till sina barn via arvsanlagen. Det förstår ju var och en. Man kan därför inte heller behandla psykiska avvikelser med fysiska eller kemiska åtgärder, eftersom den mänskliga psykiska föreställningsvärlden utgör en annan kvalitet och en annan logisk klass än den fysisk-neurologiska nivån. Man blir inte psykiskt störd genom någon sorts samverkan mellan arv och miljö, för man kan ju inte blanda två liter mjölk och tre liter ångest. Ångest är något kvalitativt annorlunda än mjölk. Föreställningsvärlden är något kvalitativt annorlunda än hjärnans celler, den fysiska uppenbarelsen. Biologiskt ärver varje människa ett högre nervsystem. Men man kan aldrig ärva systemets sätt att fungera, för det kan aldrig fungera annat än som resultat av en kommunikation med en miljö utanför människan. Och det är i utveckling och störning inom dessa kommunikationssystem som psykiska störningar och avvikelser har hela sin grund. Människan är en process. Psykiska störningar kan uppkomma eller försvinna i denna process. Processen är alltid samhällelig till sin natur. Den är inte tänkbar annat än just som kommunikation mellan individen och sociala grupper och system. Ett samhälle som befordrar konkurrens, utslagning eller förljugenhet skadar människans känsla av trygghet och egenvärde och kan därvid ge upphov till störningar. Familjer som innehåller falska, dubbelbottnade eller kalla känslorelationer kan framkalla psykoser hos barn och unga. Av detta följer två slutsatser. För det första: Sådana processer som har skapat psykiska avvikelser är aldrig givna. De kan alltid vändas. Det är en fråga om en på samma gång personlig och kollektiv frigörelseprocess — det följer av störningarnas samhälleliga natur. För det andra: En psykisk frigörelseprocess kan aldrig påtvingas en människa. Människan behöver i den komplicerade situationen kvalificerat stöd. Men det är bara neurotikern själv som till sist kan övervinna neurosen, bara psykotikern själv som kan ta sig upp ur sin psykos. Det är i regel en hjälp om det sker med stöd från människor i samma situation. Det ger ett försteg åt frigörande, demokratiska behandlingsformer. Sådana finns i dag bara i mycket ringa utsträckning. Vi kommer till organisationsproblemet. Utredningarna på området går här helt förbi kärnproblemet. Man talar mest om rent yttre organisationsformer. Man talar inte om organisation i förhållande till behandlingsbehovet. På basis av det medicinsk-biologiska synsättet söker man t.ex. utan någon vetenskaplig förklaring skilja på s.k. tunga psykiska sjukdomar och neuroser och lättare störningar. Därför har vi fått denna galna ordning att vi har helt olika huvudmän för olika avsnitt av vården och helt olika vårdtyper. Det strider, vad jag förstår, uppenbart mot människans behov. Människan är som sagt en process. En från början relativt lätt och godartad neuros kan löpa vidare in i psykotiska skov. Men varenda gång det sker förutsätts att då skall en helt annan del av vårdapparaten rycka in, med andra metoder och annan personal. Det är ju ren galenskap. Och galenskapen bygger på att psykosen skulle innebära något särskilt och något drastiskt ”sämre” stadium hos människan, en plötslig ”sjukdom”. Så är det ju inte alls. En psykos är en mycket logisk företeelse i den mänskliga utvecklingsprocessen. Den representerar inte alls en försämring i ordets vanliga medicinska mening utan snarare ett slags skärpning i den störda människans väldiga kamp för sin psykiska existens. Psykosen utjämnar därför många gånger en värdefull dynamisk utgångspunkt, ett avstamp för en tänkbar befrielse. Därför måste människan ha kontinuerligt stöd av specialister som känner hennes bakgrund, som hon framför allt har förtroende för och som kan använda psykosen för att vända processen. Om en sådan människa i stället tas in med tvång på en institution där hon aldrig tidigare har varit, hämtas av polis till ett ställe där hon blir föremål för tvångsmedicinering och möter helt obekanta människor kan ju följden bli fullständigt katastrofal. Men det problemet bekymrar tydligen varken de många utredarna, byråkratin på socialstyrelsen eller för den delen ledamöterna i socialutskottet, eftersom de ingenstans nämner det. Det är bara olika former av psykodynamiska metoder, former av psykoterapi, dvs. former av alternativ mänsklig kommunikation, som kan ändra på störda eller avbrutna mänskliga kommunikationssystem. Det kan inga tabletter, inga preparat göra. Nu vinner sådana här metoder sakta ett visst insteg i behandlingsapparaten, kanske speciellt i behandlingen av drogberoende. Men också här föreligger viktiga principiella och politiska problem, som utredningarna går förbi. Också här föreligger situationen att psykoterapi kan tjäna helt olika intressen, och Ove Karlsson var helt riktigt inne på det. Det är ingen expertfråga, det är en politisk och social fråga, en fråga för bl.a. denna kammares ansvar. Det hör till saken att psykoterapin dessutom är en bitvis vildvuxen flora, där det finns inslag av både ovetenskaplig och auktoritär natur. Från ståndpunkten av en frihetlig människooch samhällssyn — om vi fasthåller vid den — måste man förhålla sig kritisk till en rad former av psykoterapeutisk teori och behandling. Den statliga utredningen om psykoterapiutbildning gör ingen sådan analys. Den blandar friskt ihop seriös vetenskap med humbug, den blandar auktoritära och frigörande behandlingsformer utan att diskutera deras natur i det stycket, den erkänner dessutom det medicinsk-biologiska modelltänkandet och dömer därmed faktiskt psykoterapin till att fängslas i en auktoritär gammaldags ram. Det betyder att psykoterapin skulle förvandlas till ett manipulerande moment i tvångsapparaten snarare än till en offensiv, nydanande och frigörande kraft, som kan leda bort från förtryck, repression och utstötning. Genom att också här förhålla sig passivt och skenbart neutralt stöder socialutskottet i praktiken de mest ovetenskapliga, mest odemokratiska och konservativa delarna av vårdideologin och samhällsideologin. Man kan t.ex. från seriös ståndpunkt inte acceptera former av ytliga terapier som har stark s.k. avtäckande karaktär och hos klienterna kan framkalla fördjupningar av neuroser eller psykotiska skov utan att sedan den terapeutiska metoden har några möjligheter att ta om hand detta stadium på ett riktigt sätt. Man kan inte heller från frisinnad och demokratisk ståndpunkt acceptera t.ex. den vulgära och primitiva beteendeterapin, som är en klart manipulerande form av terapi. Men det gör utredningen, och socialutskottet tiger eller håller sig vid sidan. Man kan inte heller acceptera den mystifierande riktning som finns inom den existensiella filosofin och analysen och som har företrätts av öppna nazister som Jaspers och Heidegger. Men den inriktningen tycks utredningen och socialutskottet inte ha något emot. Man måste ur det här existensiella tänkandet, som är en viktig del av tänkandet på det psykoterapeutiska området, skilja ut det positiva, det ickemystifierande, det som i form av värdefullt intuitivt tänkande kan fogas in i seriös vetenskap och frigörande behandling. Men det gör inte utredningen, och socialutskottet låtsas givetvis som om man inte vet någonting. Man måste ta fasta på den klassiska psykoanalysens stora vetenskapliga produktivitet samtidigt som man bryter dess sentida isolering från den större samhälleliga verkligheten. Man måste visa skepticism, som Ove Karlsson mycket riktigt sade, mot de amerikaniserade metoder som ofta tycks förvandla terapi och behandling till ett slags ytliga, oreflekterade känslofester, där människorna aldrig når fram till de djupare och fundamentala problemen. Den här känslobefrielsen är nödvändig och utomordentligt viktig i sig själv, alldeles speciellt kanske för schizoida eller hårt knutna människor, för dem som lider av mindervärde och självförakt — men den är bara ett steg. Den får inte slå över i ytlighet eller antiintellektualism, som underskattar den mycket svåra och påfrestande intellektuella arbetsprocess genom vilken vägen till frigörelse och friskhet för en klient måste gå. Att kritisera lösliga och ytliga former av psykoterapi är nödvändigt för att inte en annan typ av reaktionär antiintellektualism skall vinna inslag i debatten, nämligen den som vill skärpa tvånget och repressionen t.ex. mot dem som lider av drogberoende. Det finns tyvärr en stigande sådan tendens i dag. Den är f. ö. inte helt orepresenterad här i kammaren såvitt jag har kunnat finna av den tidigare debatten. Herr talman! Jag vill sammanfatta. Gång på gång har vi från vpk försökt få till stånd en politisk diskussion om utslagningsoch utstötningsproblemen i samhället — om utstötning och drogberoende, om utstötning och psykisk avvikelse, om utstötning och klasskillnader, om utslagning och frihet. För fjärde gången denna vår försöker vi i dag få upp dessa problem till debatt. Och åter möts vi av detta undvikande, oansvariga synsätt, som gömmer sig bakom tvivelaktiga utredningar. Vileveri ett krisens samhälle. Vi som tillhör arbetarrörelsen måste äntligen börja ta vårt ansvar på dessa områden. Det får bli slut på de vita rockarnas och byråkratkavajernas allenarådande. Det måste ske ett genombrott i kampen mot galler, tvång och inlåsning, mot passiviseringen och neddrogningen av patienter, mot vetenskaplig vidskepelse och halvnazistiska vårdideologier. Utstötning och socialt förtryck kräver kamp för att kunna upphävas — kamp från dem som är drabbade, kamp från de krafter i samhället som står för demokrati och mänsklig frigörelse, som står för arbetarrörelsens idéer. Den progressiva vetenskapen är vår bundsförvant. Och den sitter knappast bland utredarna eller i socialstyrelsen. Medan man tiger och viker undan här i kammaren, fortsätter de avvikandes och utstöttas ångest och sociala förnedring. Det är ohållbart. Nu måste ett genombrott ske. Vi som är satta att ta det politiska ansvaret för behandlingen av de psykiskt avvikande får inte fortsätta att göra som man gjort i tiotals år. Tigandet måste nu få ett slut. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den aktuella vpk-motionen.

Herr talman! Den psykiatriska vården befinner sig i omvandling, och det har den gjort länge. Det finns ingen patientgrupp som varit så åsidosatt som den med psykiska störningar. Utredning på utredning har presenterats, ibland remissbehandlats och fått till följd en ny utredning. Ändå kan man inte säga att man kommit fram till något samlat grepp över hur framtidens psykvård skall se ut. Måhända kan det bero på att det i utredningarna suttit mest ”experter”, och inte de som verkligen arbetar tillsammans med patienterna dagligen och stundligen ute på vårdavdelningarna, den praktiskt arbetande vårdpersonalen. Jag vill ändå inte påstå att ingenting har hänt inom den psykiatriska vården. Det har hänt mycket. Jag skulle vilja påstå att den verkliga omvandlingen började när vi fick den nya psykofarmacan, då först hibernalet i mitten på 1950-talet. Sedan har vi fått en mångfald preparat i vården. Men det var då, när vi fick hibernalet, som det började finnas förutsättningar för att sätta in andra rehabiliterande åtgärder.

Jag vill säga till Jörn Svensson att förutsättningen för att man skall kunna sätta in olika terapiåtgärder är att man kan nå fram till patienten, kan prata med patienten. Jag har, Jörn Svensson, varit med så länge inom den psykiatriska vården, både innan vi fick den nya psykofarmacan och därefter, att jag tror att jag vet vad jag pratar om. Jag tror inte heller att jag tillhör den kategori inom sjukvården som har passiviserats, utan jag har alltid tyckt att arbetet varit intressant och jag har försökt jobba för att få ut patienterna från sjukhuset. Jag kommer senare i mitt anförande mera in på detta att vi måste få ut patienterna från sjukhuset. Tidigare satt patienterna apatiska och försjunkna i sig själva. Däremellan var de kolossalt oroliga. Numera är det en sjudande aktivitet i verkstäder, på terapiavdelningar, i studiecirklar och i teatergrupper. Man talar om tvång, och man kritiserar psykofarmacan. Det har Jörn Svensson i dag gjort med användande av alla möjliga invektiv. Man talar om neddrogade patienter, om tvång och inhuman vård. Låt mig på en gång säga att kritiken är våldsamt överdriven. Men den sjukvårdande personalen kan på grund av det arbete den har att utföra inte gå ut och försvara sig mot enskilda människors kritik i det här avseendet. Vi behöver psykofarmacan i ett akut skede. Men självfallet skall den användas med ansvar och under så kort tid som det över huvud taget är möjligt. Vid vissa tillfällen behöver vi kanske också elchocker. Det är en metod som visat sig vara mycket effektiv mot djupa depressioner, som i väldigt många fall annars leder till en mycket stor suicidialrisk. Lobotomin slutade man med för ganska länge sedan i det här landet, Jörn Svensson. Det viktigaste är ändå att ta reda på sjukdomens art och orsak för att snabbt kunna sätta in åtgärder. Där skulle jag vilja hålla med Jörn Svensson på en punkt, nämligen när det gäller att klassa människor som psykiskt sjuka. Det har gjorts och görs kanske slentrianmässigt. Många människor hamnar på ett mentalsjukhus utan att de alls hade behövt komma dit. De får en psykisk sjukdomsdiagnos sig påstämplade. Om det hade funnits resurser ute i samhället hade de kunnat få annan hjälp och inte behövt komma till sjukhus. Men det gäller att snabbt sätta in åtgärder till hjälp för patienten för att slippa hospitalisering och passivitet. Där måste all personal vara engagerad, och det är den också. Det är i det avseendet jag menar att det är den på avdelningen arbetande personalen som gör de största insatserna. Men den måste naturligtvis stöttas upp av läkare, psykologer, kuratorer och socionomer. Personalen är den viktigaste resursen i det psykiatriska vårdarbetet. Är inte personalen med blir det inte heller något innehåll i den psykiatriska vården. Visst finns det som jag nyss sade många patienter som inte skulle behöva tas in för vård på mentalsjukhus och psykiatriska kliniker. Men varför hamnar de där? Jo, det finns knappast någon förebyggande psykiatrisk vård. Vi kräver i vår motion en prioritering av den förebyggande vården. Visst finns det många patienter som inte skulle behöva bli kvar på sjukhusen. Men varför blir de kvar? Jo, det finns knappast någon som helst eftervård. Vi kan i dag följa patienterna till sjukhusgrinden, men därefter vet vi inte vad som blir av dem. Sedan är det, med tanke på den syn vi fortfarande har på de psykiskt sjuka, ingen som tar hand om dem och hjälper dem i deras svåra arbete med att komma tillbaka till samhället. Där tror jag inte det hjälper vare sig med utredningar eller med lagstiftning. Här hjälper bara information och opinion för att få människorna i vårdsamhället att se med andra ögon på den psykiskt avvikande. Vid mitt eget sjukhus har vi i dag till att börja med 100 patienter som omedelbart skulle kunna slippa ha sitt hem på sjukhuset om det bara funnes t.ex. servicecentra och lägenheter där de kunde bo och klara sig själva med viss tillsyn. Det är, som jag ser det, två viktiga bitar som i stor utsträckning saknas inom den psykiatriska vården: den förebyggande vården och eftervården. Man har påbörjat en omorganisation inom psykvården. Inom mitt län, som jag bäst känner till, har vi också börjat med en sådan omorganisation. Vi arbetar med sjukvårdsteam ute i distrikten, dens.k. sektoriserade vården, som man också infört i vissa andra kommuner. Kuratorer, psykologer, socionomer, socialarbetare, sköterskor och annan vårdpersonal finns med. Som konsult har man en psykiater. Under den korta tid som gått sedan vi började med denna omorganisation har vi kunnat se att verksamheten lett till att antalet intagna på sjukhusen har minskat. Jag tror mycket på denna verksamhet. Jag menar att dessa vårdteam också skall vara med och följa upp och hjälpa de patienter som tillfälligtvis behöver vård på sjukhus. Men som jag tidigare sade saknas resurserna för eftervården. Det är det som är så bedrövligt, och det är därför som vi får den hospitalisering och passivisering som vi vill komma ifrån. Vi har patienter som sitter på vårt sjukhus och som har suttit där sedan 1934 när sjukhuset öppnades. Då fanns det ingenting att göra för patienterna. Man bara tog hand om dem på institutionen. Det fanns heller inga mediciner. För de allra oroligaste patienterna hade vi något som hette apomorfin, och det var allt. För de psykiskt utvecklingsstörda har omsorgslagen visat sig vara ett mycket effektivt stöd när det gäller rehabiliteringen och möjligheterna att integreras i samhället. Måhända skulle det behövas en liknande lag för det psykiatriska vårdområdet. En sak är säker: Det behövs ett betydligt bättre samarbete mellan landstingens hälsooch sjukvård och primärkommunernas socialvård. Det får inte vara vattentäta skott mellan dessa vårdgrenar. Vi har begränsade resurser vilka måste användas och utnyttjas för att ge psykiatrisk vård åt dem som är i behov av just sådan behandling. Vi skall inte ha patienter på sjukhus, vilka inte oundgängligen bör vara där. Men skall man tolka Jörn Svenssons dogmatiska inlägg riktigt, så skulle det innebära att det inte finns några psykiska sjukdomar. Han talade om att man drogar ner patienter, precis som om det vore något nöje som man håller på med från läkarhåll och vårdpersonal. Han talade om elchocker och lobotomi. Dessa behandlingsformer behövs inte, för de ger nedtryckning och passivisering. Våld och tvång kom tillbaka många gånger i Jörn Svenssons anförande. Jag kan hålla med om mycket av det som Jörn Svensson har sagt. Däremot kan jag inte hålla med om att det inte skulle finnas någon psykisk sjukdom utan att det enbart skulle vara samhället som sådant, orsaker i samhället, som gör att man får en psykisk avvikelse. De flesta psykiska störningar har naturligtvis de orsakerna, men det är ingen tvekan om att det finns psykiska sjukdomar beroende på hjärnskador och förändringar i hjärnceller. Tro inte, Jörn Svensson, att vi någonsin kommer att slippa att ha psykiska kliniker eller att vi någonsin kommer att få ha dem tomma, även om man gör allt för att åstadkomma det! Jag är inte läkare och kan inte gå in i en medicinsk diskussion om olika sjukdomars symtom, diagnoser och orsaker. Men det är fel när Jörn Svensson helt utesluter psykiska sjukdomar. Vi har stor brist på läkare inom psykiatrin men kan inte, menar jag, på grund av detta utestänga den psykiskt sjuke eller avvikande från en god och allsidig vård och hjälp. I sjukvårdsteamen som jag talade om ingår psykologer, kuratorer och vårdpersonal. Där kan naturligtvis — det tycker viär helt riktigt — också allmänläkarna ingå om de får utbildning i psykiatri. Vi trycker mycket hårt på utbildning inom den här vårdgrenen — det har också Ove Karlsson varit inne på. Jag menar inte med detta att vi skulle klara oss utan psykiatriker, långt därifrån. Men man kunde under en övergångsperiod, som jag fruktar kan bli väldigt lång just på grund av bristen, använda de psykiatriker som finns som konsulter. Det finns planer, det finns målsättningar för hur den psykiatriska vården skall se ut i framtiden. Men det finns också väldigt stor oenighet mellan olika intressenter — eller doktriner kanske man skall kalla det för — om hur den här vården skall se ut. Den oenigheten får dock inte hindra politikerna från att ta sitt ansvar för att det psykiatriska vårdområdet skall utvecklas och att planer skall förverkligas. Herr talman! Det brådskar. Jag har sagt det förut från den här talarstolen. Det har sölats länge nog. Den här gruppen har väntat länge, alltför länge. Det är dags att riktlinjer nu utarbetas så att vi kan ge även människor med psykiska störningar den vård och hjälp som de i likhet med andra grupper i samhället har rätt att kräva. Även om utskottet allmänt positivt har skrivit att man nu bör ta fram de här riktlinjerna, tycker jag nog att det kunde ha sträckt sig litet längre och gett regeringen till känna vad man har sagt och tyckt. Herr talman!

Herr talman! Låt mig börja med att deklarera att jag är tacksam för att det finns socialdemokrater som kan bedriva en progressiv kritik av det nuvarande tillståndet. Jag delar helt Lilly Hanssons uppfattning om att nog hade man kunnat förvänta sig litet annan aktivitet på det här området under de senaste tio åren och även just nu från det utskott som är ansvarigt för frågorna. På de punkterna är vi överens. Jag skall inte polemisera så skarpt mot Lilly Hansson — det känner jag inget större behov av — men jag vill erinra henne om ett par saker. Det gäller t.ex. det här med tvånget. Det råkar vara så att vi har 20 000 tvångsomhändertaganden enligt lagen om sluten psykiatrisk vård här i landet. Detta är ett mycket högt tal. Det är högre, vad jag vet, än i flertalet jämförbara länder. I Tyska demokratiska republiken, som vi ibland kritiserar för att den inte beaktar en del individers medborgerliga frioch rättigheter tillräckligt, har man motsvarande lagrum, och där tar man om hand bara 500 människor om året på dubbelt så stor befolkning. Att siffran för vårt land är så hög måste ju bero på att man har en tvångsbenägenhet i den svenska vårdapparaten. Man skall så att säga sy in folk i långt större utsträckning än vad som är funktionellt behövligt, för det är ju inte så att svenskar är galnare än tyskar — det vet vi. Till sjukdomsbegreppet! Jag har inte sagt att man skall betrakta psykiska avvikelser som lika med normalitet eller som en variant på normalitet. Men jag har sagt att det är fullständigt felaktigt att tala om sjukdom, därför att sjukdom associerar till den medicinskt-biologiska sjukdomstypen. När det gäller t.ex. en människa som får lunginflammation, så är människan frisk före lunginflammationen. Sedan blir hon sjuk, och så blir hon i bästa fall med hjälp av medicinska behandlingsmetoder frisk igen. Det är så att säga ett byte av tillstånd. Den psykiska avvikelsen, vare sig vi kallar den sjukdom eller ej — det är en terminologisk och politisk fråga vad vi skall kalla den; jag tycker inte om begreppet sjukdom — är någonting annat. Det är ju ett stadium i en mänsklig process, där det ofta är så att det man kallar psykisk sjukdom egentligen är, som jag sade, en skärpning av människans kamp för sin psykiska identitet. Det är alltså av mycket mer dubbelbottnad natur — inte ett sjukdomstillstånd i egentlig mening utan ett upptrappat kamptillstånd som kan användas och behandlas på olika sätt. Man kan passivisera patienten eller man kan med psykodynamiska behandlingsmetoder gripa tag i människan under psykosen och använda dessa metoder som utgångspunkt. Det är den moderna vägröjande psykiatrins nya metod bl.a.
Herr talman! Jag skulle också gärna kunna hålla med Jörn Svensson om att man inte skulle behöva använda sjukdomsbegreppet. Men det spelar ju egentligen ingen roll.

Men därifrån och till att säga att det egentligen inte finns en psykisk sjukdom är steget långt. Jag tror emellertid att när det gäller den psykiska sjukdomen som jag talar om som sjukdom är det inte fråga om så förskräckligt många människor. De andra, som inte skulle behöva den sjukhusvård som ges i dag, är många, många fler. Mot den bakgrunden tror jag att om vi kunde få en ordentlig förebyggande hälsovård på psykiatrins område och en ordentligt fungerande eftervård, så skulle man kunna minimera intagningen till psykiatriska kliniker. Sedan håller jag med Jörn Svensson när det gäller de här olika terapimetoderna. Där måste det bli en sanering i fråga om psykoterapin. Det måste göras ett klarläggande, för här finns det kolossalt mycket geschäft som vi är tvungna att komma till rätta med.

Herr talman! Detta är en intressant och intellektuellt fruktbar diskussion, till skillnad från många andra debatter i kammaren. Vad jag har emot detta sjukdomsbegrepp, och det tror jag Lilly Hansson så småningom kommer att hålla med mig om, är att det är en passiv överföring av ett medicinskt sjukdomsbegrepp som det inte liknar när man kommer in på det psykologiska området. I sjukdomsbegreppet ligger, och har legat, en klassificering av de psykiskt avvikande. Denna förnedrande och utstötande klassificering tror jag ingår i den ideologiska föreställningsvärld hos många psykiater och inom vårdapparaten som har varit en av förklaringarna till att man har ett stort antal tvångsomhändertaganden även när det gäller människor som uppenbarligen inte är psykotiska. Om jag minns rätt när det gäller den statistik som jag hade, är det faktiskt bara en minoritet som tas om hand med tvång, dvs. i fråga om de i klassisk mening psykiskt sjuka. Andra tas om hand med tvång ändå. Det är alltså fråga om en utbredning av tvångsmetoderna som är förskräckande, jämfört med vad jag känner till från andra jämförbara länder. Jag tror också att Lilly Hansson och jag skulle vinna mycket på om vi kunde diskutera behandlingsmetoderna mera ingående i ett annat sammanhang när vi har mera tid till förfogande. Jag reagerar litet mot att Lilly Hansson säger att vi måste ha psykofarmaka. Det är ju en motsägelse att man inom vissa delar av vårdapparaten, t.ex. på vissa av de kommunala behandlingshemmen, har total drogfrihet av den uppenbara anledningen att de neuroser som det där handlar om bl.a. har tagit sig uttryck i drogberoende. Därför har man alltså drogfrihet och alltså även medicinfrihet. Men om samma människa går in i ett försvårat psykotiskt tillstånd och hamnar på någon av landstingens institutioner, är hon mycket friare. Då använder man droger mycket frikostigt. Man måste skilja mellan användning av droger och mediciner för att folk skall få sova och för att folk skall komma ur omedelbara akuta, svårartade orosoch ångesttillstånd och sådan neddrogning som innebär att man mer eller mindre konstant trycker ned depressionen och symtomen med hjälp av medicinerna. Det är den typen av nedtryckande som är så utomordentligt farlig, därför att den aldrig leder till en fundamental bot. Inga läkare eller analytiker i världen får ur en sådan människa fram grundorsaken till det psykiska lidandet.
Herr talman! Nu är jag rädd, Jörn Svensson, att vi kommer på kollisionskurs med varandra när det gäller psykofarmakan. Det är just i fråga om svåra, oroliga psykostillstånd och djupa depressioner som det inte går att häva på annat sätt som man snabbt skall sätta in psykofarmakan, så att man så fort som det någonsin är möjligt får patienten ur detta tillstånd och kan sätta in annan terapi. Jag håller med Jörn Svensson om att enbart tabletter eller kemiska preparat inte botar ett psykiskt sjukdomstillstånd, men det hjälper, så att man kan sätta in andra åtgärder som är nödvändiga. Som jag sade i mitt inledningsanförande måste man först kunna nå patienten. Om detta inte är möjligt, måste man sätta in lugnande preparat eller preparat med höjande verkan, för att kunna komma till tals med patienten och på något sätt få reda på sjukdomsorsaken. Hur skall man kunna tala med en patient som är så försjunken i sig själv att han inte vet vad han heter? Han ser kanske inte mig framför sig utan ett djur eller någonting annat. Man kan hålla på hur länge som helst utan att lyckas, om man inte får patienten ur detta tillstånd.